Herr talman! Omstruktureringen inom våra basindustrier har berörts av andra, men även jag avser att ta upp denna fråga. Dannemora gruvor skall läggas ner 1991 enligt beslut i SSAB:s styrelse. Motivet bakom detta beslut var konkurrensen inom stålindustrin på världsmarknaden. På en krympande stålmarknad måste företaget ges möjlighet att utveckla de delar som är livskraftiga och som kan komma att bli framgångsrika i den internationella konkurrensen. I denna strategi passade Dannemora gruvor inte in. När nu många arbetstillfällen försvinner i Dannemora — Norduppland är en bygd som drabbats hårt av företagsnedläggningar under några år — är det av största vikt att ägaren, i det här fallet SSAB, tar sitt ansvar för att medverka till ny sysselsättning. För några år sedan — 1983 — lade Fagersta AB ner stångstålstillverkningen i Österbybruk. Fagerstakoncernen ansåg det inte lönsamt att fortsätta med snabbstålstillverkningen och verksamheten i gjuteriet. I det skedet tog 75 anställda över gjuteriet och gjorde det till ett löntagarägt företag som i dag går mycket bra. Det visar lönsamhet, investerar för framtiden och utvecklar nya produkter. Detta visar att det går att utveckla företag som kanske tidigare ansetts olönsamma. När nedläggningsbeslutet om gruvan kom tillsatte länsstyrelsen i Uppsala län en särskild arbetsgrupp - Dannemora utvecklingsgrupp — som fick i uppgift att ta vara på lokala idéer och förutsättningar för att utveckla Österby-Dannemora-området. Gruppens målsättning är att minst 200 nya jobb skall tillskapas i bygden när nu gruvan läggs ner. Gruppen har hittills arbetat mest med infrastrukturen. Väg 290 mellan Österbybruk och Skyttorp har förts in i vägverkets plan, ett nytt industriområde med bl.a. en företagsby planeras. Busstrafiken mellan Österbybruk och Uppsala har förbättrats med bl.a. snabbussar vissa turer. Nya bostadsområden planeras, och ett företagshus håller på att ställas i ordning med bl.a. en tele datastugan kan medverka vid utbildning av t.ex. gruvarbetare för nya jobb. Mycket arbete görs alltså redan nu i bygden och inom länet för att motverka de negativa effekterna, och i detta arbete är det nödvändigt att SSAB deltar och tar sitt ansvar i vad gäller nya arbetstillfällen och för att se till att Dannemora samhälle inte får skatta åt förgängelsen utan fortsätter vara ett levande samhälle. Dannemora gruvor har funnits i mer än 500 år och har haft stor betydelse för utvecklingen av järnhanteringen i landet och för industrins framväxt. Under 1600-talet svarade malmen från Dannemora för 65 90 av landets ståltillverkning som skedde vid de norduppländska bruken som då var många. När nu SSAB lämnar sitt ansvar för Dannemora ser vi det som ett krav att man tar sitt sociala ansvar för samhället. Företaget äger all mark samt bostäder och industriområdet. Det har låtit byggnader förfalla och inte gjort något för den kulturhistoriskt värdefulla gruvmiljön. Ett litet men trivsamt gruvsamhälle hotas att helt spolieras. Det finns många liknande exempel i Bergslagen där brukssamhällen och gruvbyar läggs öde. Jag anser att både statliga och privata företag, när de är den dominerande arbetsgivaren på en ort, borde åläggas att städa efter sig, så att säga, liksom att medverka till att nya arbetstillfällen kommer till stånd. Denna min uppfattning delas av riksdagen. I näringsutskottets betänkande NU 1986/87:22 som behandlades i kammaren i april 1988 står att ”ert ansvar för att mildra de effekter av produktionsminskningar som uppstår på de berörda orterna åvilar alla oavsett ägare.” Betänkandet behandlade just SSAB och den aktuella strukturomvandlingen. Diskussioner om gruvpensioner och avgångsvederlag förs också bland gruvarbetarna i Dannemora. Detta är i första hand en facklig förhandlingsfråga som jag hoppas får en positiv lösning, eftersom den kan ha en avgörande betydelse för de människor som arbetar i gruvan i dag och som 1991 kommer att mista sina jobb. Herr talman! Det är min förhoppning att SSAB på bästa sätt kommer att medverka för att till slut ändå få en någorlunda hygglig lösning på ett svårt problem: att gruvarbetarna i Dannemora får nya jobb på hemorten och att Dannemora-Österbybruk fortsätter att vara en levande och blomstrande bygd.

Herr talman! Många arbetsgivare framför i dag sin oro över att de har svårt att rekrytera arbetskraft. Det hade de i den förra högkonjunkturen också. Skillnaden är att i den här högkonjunkturen går det avsevärt snabbare att tillsätta lediga platser med arbetssökande. Det här är bara ett exempel på det goda betyg man kan ge åt den svenska arbetsmarknadspolitiken. Sedan 1982/83, då arbetslösheten var som högst, har den dolda och den öppna arbetslösheten gått ned med 142 000 personer eller nära 60 90. Särskilt glädjande är att långtidsarbetslösheten och deltidsarbetslösheten fortsätter att minska. Från regeringens sida har vi hela tiden hävdat att samhället inte har råd att låta människor stå utanför arbetsmarknaden. I dag öppnas, eller borde öppnas, möjligheter för stora grupper att komma in på arbetsmarknaden. Även marknadskrafterna på arbetsmarknaden måste tvingas inse att vi inte har råd att låta människor gå utan arbete. I den tidigare debatten om arbetsmarknadspolitiken gjorde jag klart att regeringen ställer stora krav på effektiviteten i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och på att utvecklingen i arbetslivet vänds. Regeringen har gett arbetsmiljöfrågorna högsta prioritet. Herr talman! Det goda arbetsmarknadsläget måste också utnyttjas på det regionalpolitiska området. De långsiktiga regionalpolitiska insatserna börjar att ge resultat. Vi har fått en mer balanserad befolkningsutveckling. Regionalpolitiken har alltmer koncentrerats på att förbättra infrastrukturerna i regionerna, allt för att ge regionerna bästa möjliga grogrund för en framtida utveckling. Jag sade tidigare i dag att jag inte försummar något tillfälle att upplysa företagare om att kapital är rörligt. Många företag har också tagit fasta på möjligheten att bidra till den regionalpolitiska balansen genom att etablera sig på nya orter utanför de överhettade storstadsregionerna. Exempel på detta är de företag i Stockholmsområdet som efter samtal med medarbetare i departementet och från industriverket beslutat att lokalisera verksamhet till eller i anslutning till stödområden. På några månader har flera hundra jobb utanför storstadsområdena tillkommit på det här sättet. Trendbrottet har också varit påtagligt i den enorma idérikedom och initiativkraft som blommat upp genom landsbygdskampanjen. Så några ord om det som har sagts i de senaste inläggen. När det gäller Västernorrland har det beskrivits hur diskussionen har förts under hösten fram till den uppvaktning som skedde häromveckan. Jag vill . säga att den arbetsgrupp som då utlovades nu har bildats, och jag kommer i morgon att besöka länet för att diskutera det program som länsstyrelsen har tagit fram. Detta kommer naturligtvis att bilda underlag för diskussionerna om hur man skall kunna stödja länet på bästa sätt. Vi har också noterat att Teli har slutförhandlat och att resultatet även om det kanske inte tillmötesgår alla önskemål ändå har blivit oväntat gott. Regeringen har i dag beslutat om 5 milj.kr. till arbetsmarknadsutbildningen i Kramfors och drygt 5 milj.kr. till arbetsmarknadsutbildningen i Sundsvall. Berit Oscarsson och Birger Andersson var inne på situationen i Västmanland och Bergslagen. Jag tror att det är alldeles riktigt som de båda och flera andra har konstaterat, att strukturer behöver byggas upp med hjälp av kommunikationer och med hjälp av kunskapscentra av olika slag — inte bara högskolor utan också teknikcentra och resurscentra, där företag, kommuner, län och utbildare får samlas för att sprida möjligheterna till utveckling som ringar på vattnet. Jag skall bara nämna ett exempel, nämligen de inslag som finns i Bergslagspropositionen, där runt 160 milj.kr. var inriktade på just den typen av insatser. Anita Stenberg berörde situationen i storstadsområdet Skåne-Malmö och förde med utgångspunkt från detta en diskussion om huruvida hela landet skall leva. Jag delar mycket av Anita Stenbergs principiella uppfattningar, och det tycker jag får uttryck i diskussionerna om glesbygdskampanjen. När det gäller den speciella frågan om Öresundsbron får väl diskussionen återkomma efter det att de grupper som förbereder frågan om Öresundsbron har gjort klart sitt arbete. En del av de synpunkter som har kommit upp skall jag be att få återkomma till. Jag vill ändå avsluta det här inlägget med att säga att jag med stor förväntan ser fram mot den regionalpolitiska kommitténs förslag. Jag kan försäkra att regeringen kommer att fortsätta att prioritera regionalpolitiken som hittills. Inte minst i en situation som den nuvarande, med hög efterfrågan på arbetskraft och med flaskhalsar i ekonomin, visas det med eftertryck att regionalpolitiken har en mycket viktig roll i den ekonomiska politiken.

Herr talman! Det inlägg jag nu skall göra har placerats under avsnittet Trafik, och jag kommer också att ta upp regeringens trafikpolitik när det gäller såväl godstrafik som persontrafik i framför allt norra Sverige. Men mitt inlägg skulle också ha kunnat placeras under avsnitten om arbetsmarknad, näringspolitik eller regionalpolitik, för de är områden som kommer att påverkas av den trafikpolitik som förs i dag. Mitt inlägg skulle rent av ha kunnat platsa under det ekonomiska avsnittet, som ett exempel på regeringens okritiska anpassning till marknadsekonomin och på hur regeringen har fjärmat sig så långt från sina gamla socialdemokratiska mål att moderater och folkpartister knappt kan hitta något att kritisera och centern står till vänster om regeringen. Av tradition har Norrlands utveckling också varit järnvägens. Sara Lidmans epos om järnbanan visar vilken genomgripande betydelse den har haft både för människorna och för möjligheten att exploatera våra naturtillgångar. Inlandsbanan, stambanan och tvärbanorna är viktiga delar av infrastrukturen i vår del av Sverige. Transporten av malm, timmer och sågade trävaror har skett på dessa järnvägar. Men nu håller stora förändringar på att ske. Mindre än ett år efter det trafikpolitiska beslutet är socialdemokraterna på väg att bryta mot alla de trafikpolitiska målen. Det gäller begränsningen av trafikens miljöpåverkan, att höja effektiviteten, att öka trafiksäkerheten och att säkerställa en tillfredsställande trafikförsörjning i alla delar av vårt land. Detta var saker som man då sade var mycket viktiga att nå men som man nu håller på att helt och hållet överge. Visserligen har vi nu fått en ny kommunikationsminister, som kommer från Västerbotten och som förvisso vet vilka problem som är förknippade med de långa avstånden, men att döma av vad jag har hört av de uttalanden som gjorts hittills har vi tyvärr inte så mycket att hoppas på, vi som tycker att regeringen skall föra en annan politik. När det t.ex. gäller godstransporterna i Västerbotten och Norrbotten säger SJ att man inte kan konkurrera med landsvägstransporterna om priset. Frågan är, tycker jag: Vill regeringen eller SJ konkurrera om priset? För det första ser man inte till vare sig miljön, samhällsekonomin eller de regionalpolitiska målen när man säger att järnvägstransporterna inte lönar sig. För det andra har regeringen en konstig prispolitik när det gäller inlandsbanan och tvärbanorna. Spåravgifterna på dessa banor är mer än två och en halv gång högre än på stambanan. Det gäller också för motorvagnstågen, som betalar högre avgift på tvärbanorna än på stambanan. Det förklarar man med att standarden är lägre på dessa banor, vilket leder till högre underhållskostnader. Vpk kan naturligtvis inte acceptera en sådan orättvisa, som utfaller till järnvägstrafikens nackdel jämfört med vägtransporter, där kostnaden är densamma oberoende av vägstandard. Konsekvensen av den här politiken blir att t.ex. Boliden lägger över sina malmtransporter till lastbilar. Det betyder i dagsläget att 46 stycken 70-tons malmbilar varje dag kommer att köra rakt igenom centrum av Skellefteå. Effekten är också att timmertransporterna och därmed arbetstillfällen i inlandet hotas. I Vindeln, Nyåker och Vännäsby kommer lastning av styckegods att upphöra. För Vindelns del — en liten kommun som under flera år haft den största avfolkningen i Västerbotten — innebär det att gods motsvarande 300 järnvägsvagnar kommer att överföras på lastbil och bli en ytterligare belastning på de redan i dag dåligt underhållna vägarna. Sedan tänkte jag gå in på persontrafiken och SJ:s senaste stolligheter — röda avgångar. När jag har läst tabellen kan jag bara tolka det på ett sätt, och det är att SJ vill avskaffa persontrafiken på Norrland. Jag skall ge några exempel. Om man vill åka tåg söderut från Norrbotten och Västerbotten på röd avgång — dvs. för halva priset — måste man åka till Stockholm. De tåg som går söderut till andra städer än Stockholm — t.ex. Göteborg eller Norrköping — har ingen röd avgång. Man är också tvungen att åka liggvagn. Vill man åka sovvagn får man betala fullt pris. Om man däremot vill åka till Stockholm med nattåget från Östersund, finner man att det inte är någon röd avgång. Skall man åka med röd avgång från Jämtland, måste man ta dagtåget. Åker man från Sundsvall måste man åka kl. 13.00 på dagen. Hur kan man tolka dessa exempel på annat sätt än så, att det är meningen att det skall bli så krångligt för oss som skall åka att man ger upp försöken innan man ens kommit till biljettluckan? Vpk vill ge järnvägstrafiken en helt annan inriktning och uppgift i samhället. Vi tycker det är självklart att det är regering och riksdag som skall ha kontrollen över järnvägspolitiken; man skall inte överlåta den till de kommersiella intressen som i dag håller på att ta över i form av ABB och andra. Vi tycker också att man skall ha en politisk ledning som kan mobilisera stöd bland allmänheten och som man kan påverka i valen. Vi tycker att det är självklart att man skall öppna stationer som man har stängt. Man måste investera massor av pengar i olika bansträckningar, man måste satsa på vagnar och järnvägsspår. Man måste självfallet också utveckla järnvägen i stället för att som i dag avveckla den. Det gäller också för Norrland.

Herr talman! Goda kommunikationer när det gäller både personoch godstransporter har mycket stor betydelse för samhällsutvecklingen. Detta är inte minst viktigt i relativt glesbefolkade områden, som stora delar av Norrland är. Detta gäller också till viss del södra Norrland. Transporterna har också mer och mer kommit att betraktas som ett konkurrensmedel och därigenom fått mycket stor betydelse för olika regioners förutsättningar att långsiktigt behålla ett livskraftigt näringsliv men också att behålla och utveckla den samhällsservice som människor i dag har rätt att kräva, i form av sjukvård och utbildning, för att ta några exempel. Södra Norrland ligger något perifert i förhållande till de stora marknadernai Sydoch Mellansverige men också i förhållande till Europa. Därför är det viktigt att transportlederna i regionen byggs ut och effektiviseras. Detta måste ske snabbt. I annat fall kommer konkurrensförutsättningarna i förhållande till de regioner som ligger söder ut att försämras, med ytterligare svåra strukturoch sysselsättningsproblem som följd. Det är bl.a. mot den bakgrunden man får se den utredning som kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall och Sundsvall samt länsstyrelserna i Västernorrland och Gävleborg gjort om förutsättningarna för en snabb utbyggnad av en snabbtågsförbindelse mellan Sundsvall och Stockholm. Utredningen har utförts av en mycket kvalificerad konsultgrupp. Den har också kommit fram till att snabbtåg Sundsvall — Stockholm är ett av Sveriges lönsammaste snabbtågsprojekt, både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt. Från företagsekonomisk synpunkt kommer resultatförbättringen för SJ med oförändrade priser att bli mellan 5 och 10 miljoner per år. Om priset höjs med 50 0 — vilket är fullt möjligt genom snabbare trafik och större turtäthet — kommer man att erhålla en resultatförbättring på ca 100 miljoner per år. Samhällsnyttan är mer än 20 gånger större än kostnaden för upprustning av banan. Utredningens slutsatser har heller inte ifrågasatts av vare sig SJ eller banverket. —- de lokala arbetsmarknaderna vidgas genombättre pendlingsmöjligheter, —- området blir mer intressant som alternativ och komplement till Stockholmsregionen, —- miljön och trafiksäkerheten förbättras, och - kraftigt minskade reseuppoffringar ger väsentliga välfärdsvinster. Utvecklingen i Sverige liksom i flertalet andra industriländer har under 1980-talet kännetecknats av en befolkningsoch sysselsättningstillväxt i storstäder och större stadsregioner. Regionalpolitiken skulle syfta till att bryta denna utveckling och skapa goda utvecklingsförutsättningar även i andra delar av landet. För att detta skall lyckas fordras också insatser inom trafikpolitikens område. Detta slås klart fast i det trafikpolitiska beslut som riksdagen fattade i fjol vår. Befolkningsutvecklingen i Västernorrlands och Gävleborgs under den senaste tioårsperioden har inneburit en befolkningsminskning med 8 000 människor i respektive län. Utvecklingen fram till år 2000 ser fortsatt dyster ut för båda länen. Detta är för oss naturligtvis oacceptabelt och är ytterligare ett argument för snabbtåget, som är en av många insatser som behövs för att ändra utvecklingen. Med snabbtåget flyttar orterna också ungefär 30 20 närmare Stockholmsområdet. Gävle skulle som exempel hamna inom dagligt pendlingsavstånd. Med bättre resmöjligheter kan också regionens ubildningsresurser utnyttjas bättre. Om man ser på hur den långväga persontrafiken fördelar sig på olika trafikslag — det gäller då trafiken från södra Norrland mot Stockholm — finner man att från Västernorrlands län dominerar bilen med 62 20. Tåg används av bara 13 26, flyg 18 26 och buss 7 70. Motsvarande siffror för Gävleborgs län är 73 Jo med bil, 24 7 med tåg, 1 26 med flyg och 2 70 med buss. En bättre tågtrafik skulle kunna föra över betydande mängder från framför allt landsvägstrafiken men också från flyget. Utredningen har också kommit fram till att snabbtåget kommer att mer än fördubbla tågresandet— det kommer att öka från 1,7 miljoner till 4,4 miljoner tågresor per år. Landsvägstrafiken har under de senaste tre åren ökat med inte mindre än 17 90, och den snabba ökningen förväntas fortsätta. Både av trafikmässiga och miljömässiga skäl finns det därför all anledning att stimulera en överflyttning av trafik från landsväg till järnväg. Då skulle man kunna få en avlastning av framför allt E 4-trafiken, vilket i högsta grad är angeläget. Herr talman! Slutsatserna blir att det finns en rad skäl — såväl regionalpolitiska och näringspolitiska som samhällsekonomiska och företagsekonomiska — som talar för en snabb utbyggnad av snabbtågstrafiken mellan Stockholm och Sundsvall. Det kostar visserligen mellan 200 och 300 miljoner i upprustning av banan, men det är en blygsam utgift om man jämför det projektet med andra aktuella snabbtågsprojekt i vårt land. Till sist vill jag än en gång framhålla att det är en samhällsekonomiskt mycket viktig investering som vi behöver i södra Norrland.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna stöder självfallet en utbyggnad av snabbtåg till Sundsvall, men frågan är om Olle Östrand kommer att göra det, när det kommer till kritan. Olle Östrand tillhör ju det parti som har makten över och ansvaret för de här frågorna. Min erfarenhet är att det verkar vara svårt för lokala riksdagsledamöter från socialdemokraterna att påverka sina vänner uppe i regeringskansliet. I Västerbotten har vi skrivit flerpartimotioner om inlandsbanan, tvärbanorna och ostkustbanan, men de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Västerbotten fick vi inte med oss på det. Kanske visa av erfarenheten vågade de inte, för det är litet pinsamt att behöva stå och säga en sak först och sedan rösta tvärtemot. Jag vet inte om kommunikationsministern hörde mitt inlägg tidigare, men jag tycker att det är roligt att vi har fått en kommunikationsminister från Västerbotten som förhoppningsvis känner till avstånden där uppe. Dess värre är jag osäker på om kommunikationsministern har åkt tåg från Lycksele till Stockholm så många gånger och vet hur svårt eller hur lätt det kan vara. Jag är också litet osäker på om kommunikationsministern har hunnit läsa igenom det trafikpolitiska beslut som fattades för ett knappt år sedan vad gäller de miljöpolitiska konsekvenserna av trafiken i framtiden. Det kan verkligen inte anses vara miljöpolitiskt riktigt att låta 70 tons malmlastbilar köra på landsvägarna och mitt inne i städerna i stället för att låta transporterna gå på den järnväg som går parallellt med landsvägen. SJ har faktiskt fört en politik, som ju måste vara sanktionerad av regeringen, som gör att vi får de här landsvägstransporterna. Den trafiken leder dessutom till en fruktansvärd nedslitning av landsvägarna, vilket gör att det måste satsas väldigt mycket pengar på dem. Antagligen har kommunikationsministern åkt på vägen mellan Lycksele och Umeå och vet hur den ser ut på sina ställen. Det är Europaväg, men det är inte så många som kan tro det, om man inte vet om det i förväg.
Herr talman! Jag skall inte blanda mig i motionerandet i Västerbotten. Däremot vill jag säga att jag är fullständigt övertygad om att skall man få gehör för så pass stora investeringsobjekt som det här är fråga om måste man ha ett sakligt underbyggt material. Det är mot den bakgrunden som kommunerna från Gävle upp till Sundsvall och också länsstyrelserna har satsat närmare en miljon för att ta fram ett underlagsmaterial. Det materialet visar, som jag sade i mitt huvudanförande, att snabbtågsprojektet i olika avseenden är en mycket lönsam investering för samhället. Vi kommer att på olika sätt arbeta vidare med det här, men slutmålet är naturligtvis att övertyga statsmakterna om att det är riktigt att snabbt komma i gång med snabbtågstrafiken upp till Sundsvall.
Herr talman! Jag lyckönskar Olle Östrand och hoppas att det skall gå vägen med de förhoppningarna. Tyvärr tycker jag nog att verkligheten visar att det inte är alla samhällsnyttiga projekt som regeringen stöder.

Herr talman! Det här avsnittet av debatten handlar om trafikpolitik. Jag tänkte se på trafikpolitiken litet grand ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Vårt land genomgår just nu den största strukturomvandlingen sedan industrialismens genombrott. De trygga basnäringarna minskar i betydelse. Ny teknik och nya behov leder till stora förändringar för många människor. Nya arbetsmarknadsoch utbildningsregioner skapas och förstärks, medan andra regioner utarmas och försvagas. T årets finansplan understryks behovet av en regionalpolitik som stimulerar tillväxten i de områden där det finns ledig kapacitet. I dessa områden måste, som också påpekas i finansplanen, infrastrukturen byggas ut, samtidigt som hänsyn tas till en god miljö. Framför allt är en utbyggnad av kommunikationerna väsentlig. Vi kan konstatera att vårt lands demografiska centrum utgörs av Örebro län. Om alla svenskar skulle mötas där resvägen är kortast för alla, då samlas vi i Örebro län. Detta är en resurs som vi hittills inte utnyttjat till dess fulla kapacitet. I Örebro län finns utrymme för utveckling och utbyggnad av både näringsliv och utbildning. Förutsättningen för att denna lediga kapacitet skall kunna tas till vara är en förstärkning av infrastrukturen i länet och dess kringområden. E 3 och E 18 går genom Örebro län. Inför 90-talet planeras förbättringar av Europavägarna. Detta skapar snabbare och säkrare transporter rakt över landet i öst-västlig riktning. Kommunikationerna Göteborg-Stockholm och Stockholm-Oslo med anslutningar längs hela sträckan fungerar bra. För Norrland, Bergslagen och Örebro län behövs också en effektiv vägförbindelse i nord-sydlig riktning. En satsning på vägarna 50 och 60 innebär att man skapar en väg med god standard och samlar upp nordsydgående trafikströmmar från Norrlands inland, Norrlandskusten och Bergslagen. Anknytningspunkterna till E 3 och E 18 i Örebro och E 4 i Ödeshög ger ett brett val av vägar söderoch västerut för dessa trafikanter. Järnvägen kommer i framtiden att kunna få ökad betydelse för både godstransporter och persontrafik. Järnvägen är både miljövänligare och trafiksäkrare än landsvägstrafiken. Det ligger i samhällets intresse att utveckla järnvägen till ett slagkraftigt alternativ till bilen. Men då måste järnvägen förändras för att passa vår tids behov. Utbyggnaden av järnvägen i projekten Mälarbanan och Svealandsbanan måste då omfattas av en utbyggnad till Örebro och Karlskoga. Genom en sådan utbyggnad når järnvägen de befolkningskoncentrationer som faktiskt finns i just Karlskoga-Örebro-regionen. De regionala utvecklingsmöjligheterna i Mellansverige förstärks då till att omfatta även Örebro län. I dag är det också avsevärda problem att resa med järnväg i nordostsydvästlig riktning på linjen Gävle-Göteborg. Längs den sträckan finns kommuner som Gävle, Sandviken, Borlänge, Ludvika, Hällefors, Ljusnarsberg och Kristinehamn. Dessa kommuner har fått del av regionalpolitiska satsningar i form av utlokalisering av statlig verksamhet, förstärkning av högskolorna och regionalpolitiska satsningar i form av näringslivsstöd. I direkt anslutning till området finns också Karlstad och Örebro som är stödpunkter för arbete och utbildning i resp. region.

Verkliga möjligheter skulle skapas till arbetspendling inom området och kommunikation med omvärlden genom en tidsenlig järnvägsförbindelse. Herr talman! Vi är på rätt väg i det strukturomvandlingsarbete som pågår. Vi kan i dag se tydliga tecken på att situationen i de krisdrabbade kommunerna i Bergslagen är på väg att vända till en för regionen positiv utveckling. Detta har kunnat ske tack vare den målmedvetenhet som funnits i de regionalpolitiska satsningar som gjorts, såväl centralt som regionalt och lokalt. Men, för att dessa satsningar skall nå full effekt och de svaga regionerna skall kunna bli den resurs för hela landet som de har goda förutsättningar för att bli, då måste de regionalpolitiska satsningarna följas upp av satsningar på kommunikationerna i området. Då kan vi skapa ett Sverige där våra tidigare krisområden förvandlas till resursområden för tillväxt och utveckling.

Herr talman! Under det senaste halvåret har jag besökt ett stort antal polisstationer runt om i landet. Jag har på varje ställe samtalat med polisledning och övrig polispersonal och fått en redogörelse för läget. Genom besöken har jag fått klart för mig att bristen på poliser nu är ett akut problem i hela vårt land. Det är alltså inte bara i storstäderna som det är problem i det här avseendet. Polisbristen slår också oerhört hårt ute i landsorten, inte minst i glesbygden. Att exempelvis en polispatrull på två personer ensam skall betjäna tusentals kvadratkilometer, vilket numera inte är ovanligt i vissa polisdistrikt, leder till starkt försämrad rättstrygghet för människor i dessa områden. Men det skapar också en otrygghet för de polismän som tvingas tjänstgöra under sådana förhållanden. Ett överfall mot en ensam tvåmannapatrull från t.ex. beväpnade våldsmän där polismännen kommer i s.k. underläge innebär nämligen att de överfallna polismännen inte kan få den snabba hjälp från andra polismän som de trots allt ofta kan få i storstadsområdena, där avstånden är förhållandevis korta till polisstationer i angränsande distrikt. Nu vill jag naturligtvis inte på något sätt förringa problemen i storstäderna. Jag vill bara understryka att polisbristen skapar stora problem även ute i landet, vilket ofta glöms bort. Den kris som i dag råder inom polisen i hela vårt land beror i första hand på att det alltsedan socialdemokraterna återkom till makten 1982 rekryterats alltför få nya aspiranter till polishögskolan. Under den borgerliga regeringsperioden 1976-82 antogs sammanlagt 4 124 polisaspiranter till polishögskolan. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 har endast 1 360 aspiranter antagits, alltså bara en tredjedel så många under lika lång tidsperiod. Regeringen har nu föreslagit 600 nya polisaspiranter. De är emellertid inte färdigutbildade förrän om tre år. Därför bör också 600 administrativa befattningshavare nyanställas. På det sättet kan ett stort antal polismän praktiskt taget omedelbart frigöras för yttre tjänst. Vi skulle då också snabbt kunna placera ut de kvarterspoliser som dragits in, men som så väl behövs i människors närhet. Herr talman! De skador som de senaste årens minskade polisresurser har tillfogat polisens organisation, trovärdigheten till polisens arbete och rättssamhället i stort kommer att bestå under hela 1990-talet. Därför är det nödvändigt att nyrekryteringen av poliser hålls på en hög nivå under lång tid framöver. Det är visserligen väsentligt att allmänt brottsförebyggande åtgärder vidtas även inom andra delar av samhället. Men det är ändå klart att en stor del av ansvaret för brottsbekämpningen i ett rättssamhälle måste falla på polisen. Denna måste därför ha tillgång till tillräckliga resurser. I annat fall riskerar vi att få en utveckling som leder till att medborgarna tar till oacceptabla medel för att skydda sig eller tar lagen i egna händer för att beivra brottsligheten. I ett rättssamhälle måste en av statens viktigaste uppgifter vara att garantera rättssäkerhet och rättstrygghet. Medborgarna skall kunna känna trygghet till liv och egendom. Om inte den personliga säkerheten är tryggad rycks grundvalen undan för hela samhällslivet. Polisens uppgift i rättssamhället är förutom att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten att förebygga och klara upp brott. Den s.k. uppklaringsnivån är mycket låg i vårt land. I genomsnitt klaras endast tre av tio brott upp. En förstärkning av polisens resurser skulle öka upptäcktsrisken och därmed också bestraffningsrisken. Detta skulle i sin tur få en brottsavhållande effekt. Förutsättningen för att denna effekt skall inträda är emellertid att den som upptäckts bryta mot lagen också blir föremål för en reaktion från samhällets sida. Principen ”på brott skall följa straff” måste upprätthållas. I annat fall förlorar lagarna sin trovärdighet och respekten för rättsväsendet urholkas. Det är en märklig form av reaktion när regeringen talar om en kulturbudkavle genom landet ”mot våld och för en skapande verksamhet”. Den skapande verksamhet vi ser mest av i dag är klottret. Men en kulturbudkavle hjälper knappast mot den klotterbudkavle som för närvarande sveper över landet, en klotterbudkavle som inte är något annat än ett resultat av regeringens släpphänta politik mot brottsligheten som helhet. Principen om brott och straff aktualiseras närmare i budgetpropositionen med ett mycket underligt uttalande av justitieministern. När det gäller frågan om den s.k. halvtidsfrigivningen säger justitieministern att hon har för avsikt att föreslå att den nuvarande huvudregeln om halvtidsfrigivning avskaffas, men att det samlade resultatet inte får leda till några generella ökningar av de faktiska anstaltstiderna. Man är med andra ord från regeringens sida beredd att avskaffa halvtidsfrigivningen, men bara under förutsättning att gällande straffsatser samtidigt sänks. Denna idé, som ursprungligen kommer från fängelsestraffkommittén, är inte bara märklig, utan också olycklig. En så pass drastisk sänkning av gällande straffsatser som fängelsestraffkommittén föreslår och som det enligt justitieministern måste bli fråga om för att halvtidsfrigivningen skall avskaffas, skulle få förödande konsekvenser för rättssamhället. Om straffbuden inte kompletteras med verkningsfulla sanktioner, kommer strafflagstiftningen att förlora sin betydelse såsom ett av rättssamhällets viktigaste styrmedel. Det är visserligen inte straffet som sådant som är det primära, utan hotet om ett straff. Men straffet måste å andra sidan vara kännbart för att det skall utgöra ett hot.

Herr talman! Under rubriken Rättstrygghet skall också alkohol i trafiken avhandlas, och nog är det en fråga om rättstrygghet. Dels skulle det vara en trygghet för den enskilde att på förhand få veta att ingen användning av alkohol tolereras i trafiken. Dels är det en trygghetsfråga för alla dem som kan bli utsatta för en trafikant som i dag tagit lätt på sitt ansvar, men formellt inte begått något brott genom att svepa ett par drinkar och fortfarande med marginal till den straffbara gränsen ge sig ut i trafiken. Vilka är alla de som kan bli utsatta för en sådan framfart? Jo, precis vi, allihop. Sverige har varit en internationell föregångare i trafiksäkerhet. Vi har varit föregångare också på den sektor som handlar om alkohol i trafiken. Nu har de flesta andra länder kommit i fatt, och i några fall har de gått om oss. Fortfarande tillåter vår lagstiftande församling att människor med 0,5 promille, plus ytterligare någon tiondel som osäkerhetsmarginal, kör bil. Detta trots att det ena vetenskapliga provet efter det andra visat att redan vid 0,2 promille avtar uppmärksamhet, omdöme och vakenhet och att vid 0,3 är försämringen så allvarlig att inte ens toppidrottsmän klarar av någon precisionsverksamhet. Och trafik är just en precisionsverksamhet — biloch motorcykelkörning i staden bland barn och fotgängare eller framfart i 90 eller 110 km per timme på ofta mycket överbelastade vägar. Vi tillåter i dag 0,5 promille! I praktiken innebär det att man får köra bil efter en ganska våt middag, med ett par huttar i början och i slutet och med riklig vintilldelning under spisningen. Ändå är praktiskt taget alla — även den som vill ha en våt fest — överens om en sak: trafik och alkohol hör inte ihop. Regeringen har nu under vånda annonserat att det kommer ett förslag i vår, den 31 mars. Det finns bara en utgångspunkt som kan vara acceptabel. Alkohol och trafik går inte ihop. En principiell nollgräns är det enda som kan få bifall, i kombination med — som i dag: det är ingen nyhet alls — en i den praktiska hanteringen rättssäker gräns. Hänvisningar till filmjölk och andra osakliga invändningar skall inte behöva rubba cirklarna på något sätt. Det finns ett brett och djupt stöd för tanken på att alkohol och trafik inte hör ihop. I opinionsundersökning efter opinionsundersökning påvisas att den allmänna opinionen är helt övertygad om detta. Det gäller naturligtvis alla de som genom ett personligt ansvarstagande alltid avhåller sig från alkoholkonsumtion, men i praktiken i lika stor utsträckning också alla andra. Här finns ingen skillnad. I TV och radio och bland framträdande opinionsbildare finns i dag en rent aktiv kamp för en principiell nollgräns. Så ock här i huset: Organisationen Nykterhetsrörelsens landsförbund har en socialdemokratisk riksdagsledamot som ordförande. Organisationen Sveriges nykterhetsorganisationers representantskap har en folkpartiriksdagsledamot som ordförande. Riksdagens egen nykterhetsgrupp har en centerpartiriksdagsledamot som ordförande. Vi har riksdagens socialdemokratiska nykterhetsgrupp-— ja, jag utgår från att enstämmighet råder i denna fråga där också. Det finns många många fler organ och organisationer med riksdagsledamöter från helt olika politiska partier i spetsen. Kort och gott — en effektiv opinionsmässig invallning mot det som inte får inträffa — en intellektuell härdsmälta med något annat regeringens förslag än en principiell nollgräns i trafiken. En klar lagstiftning med en princip, där juristerna har fått gnugga knölarna med att lösa det lika självklara — en rättssäkerhetsmarginal som är minst lika god som dagens. Ansvaret faller nu på oss här i riksdagen och på regeringskansliet. Frivilliga föreningar och folkrörelser har sett till att opinion har bildats. I demokratisk ordning har beslut fattats i olika organisationer. Folkbildningen har tagits i anspråk. Information och utbildning har skett. Ju mer kunskapen har spridits desto klarare har opinionen tagit ställning. Vi kan inte skylla på att det inte är tillräckligt noga utrett juridiskt. Det är många år sedan nu som regeringen fick snöpligen dra tillbaka den förra propositionen som berörde straffsanktionerna för alkohol i trafiken. Vi kan inte skylla på att opinionen är splittrad. Vi kan inte skylla på att några hetskampanjer i massmedia skulle skrämma. Nej, här står drakarnas redaktörer som en processionens vaktande garde för ett förslag om en nollpromillegräns. Vi kan inte skylla på osäkerhet om nytta eller medicinska och andra vetenskapliga resultat. Det är helt klart och säkerställt. Vi kan inte ens skylla på ekonomiska svårigheter. Själva reformen kostar nämligen inte någonting. Men självfallet skall vi förstärka övervakningen av trafiken, utveckla tekniken och öka upptäcktsrisken. Men det skulle ha skett i vilket fall som helst. Därför finns ingen som regeringen kan falla tillbaka på. Det är upp till regeringen att lägga fram ett förslag. Bara ett alternativ kan rimligen få acceptans, och det är bara vi här i kammaren -— vilket parti vi än må tillhöra — som kan se till att lagstiftningen genomförs. Herr talman! Detta är en fråga om rättstrygghet för alla trafikanter. Det är en trygghet för alla som inte är helnyktra. I trafiken schackras inte med några tillåtna promillen. Det är en trygghet för alla oskyddade och en besparing för samhället — en helnykter trafik grundad på en principiell nollgräns.

Herr talman! Brottsutvecklingen i Sverige är förvisso oroande. Sedan 1950 har antalet polisanmälda brott ökat mer än femfaldigt. Under 1987 och 1988 har antalet anmälda brott visserligen minskat något, men fortfarande är brottsligheten ett allvarligt problem som kräver uppmärksamhet och åtgärder. Av grundläggande betydelse är naturligtvis det brottsförebyggande arbetet i vid bemärkelse. Möjligheterna att motverka brottslighet och social utslagning hänger nära samman med vår förmåga att bygga ett samhälle präglat av solidaritet, omtanke och gemensamt ansvar. En mycket stor andel av dem som döms för brott tillhör socialt utsatta grupper. I bakgrunden finns i regel svåra uppväxtförhållanden, arbetslöshet och missbruk. Regeringen har under lång tid bedrivit ett målmedvetet och aktivt kriminalpolitiskt utvecklingsarbete. Hösten 1986 presenterades ett samlat program mot våldsoch egendomsbrottsligheten och för ett år sedan ett särskilt program i syfte att stärka brottsoffrens ställning. Det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet måste nu drivas vidare. En fortsatt förändring av straffoch påföljdssystemet bör ske. Förändringen bör ta sikte på en utveckling av alternativa påföljder och en minskning av fängelsestraffen. Det finns en bred insikt om att fängelsestraffet inte är ägnat att medföra några positiva effekter för den intagne utan att det tvärtom ofta har direkta skadeverkningar. Självfallet kan inte fängelsestraff undvikas i många fall, men inriktningen måste vara att skapa alternativ. Kontraktsvården är ett exempel på detta. Enligt min mening bör samhällstjänst nu införas som ett annat alternativ. Halvtidsfrigivningen bör avskaffas. Men förändringarna av den villkorliga frigivningen får inte få till följd att anstaltstiderna generellt sett ökar. Moderaterna var representerade i fängelsestraffkommittén, Jerry Martinger, och anförde där inte några principiella erinringar mot den linje jag nu förespråkar. En annan kriminalpolitisk uppgift är att förnya kriminalvården. Jag tänker då på innehållet i verkställigheten i anstalt, där frågorna om behandlingsmetoder och arbetsformer nu bör ägnas stor uppmärksamhet. Det gäller också i högsta grad frivården och andra samhällsorgans insatser i samband med frigivningen. Jag sade att fängelsestraff ofta har skadliga effekter för de intagna. För ungdomar är fängelsestraff en direkt olämplig påföljdsform. Mot den bakgrunden måste den sociala ungdomsvården förstärkas. Det gäller särskilt de s.k. § 12-hemmen. Det är direkt upprörande att resurserna är så bristfälliga att ungdomar skrivs ut från sådana hem med motiveringen att de är för vårdkrävande. Då återstår ju för domstolarna inget annat alternativ än fängelse. Det behövs en rejäl upprustning av ungdomsvården. Ansvaret för att en sådan kommer till stånd åvilar såväl kommuner och landsting som staten. Herr talman! Låt mig peka på två andra frågor som jag anser att vi måste ägna stor uppmärksamhet under de kommande två åren. I förra årets budgetproposition presenterades ett program i syfte att stärka brottsoffrens situation. Stora delar av det programmet är nu genomfört. Det gäller bättre möjligheter till skadestånd, rätt till målsägandebiträde och besöksförbud. Ytterligare åtgärder bör dock vidtas i syfte att stärka brottsoffrens situation. En del sådana förslag har presenterats av brottsförebyggande rådet, som också har fått i uppdrag att utvärdera besöksförbudslagstiftningen. Mycket talar för att en förändring för denna lagstiftning bör ske. Brottsofferjouren bör också få utökat stöd. Den andra frågan som jag vill ta upp gäller arbetsläget inom domstolarna som är synnerligen bekymmersamt. Samtidigt finns det tecken på att domstolsväsendet får allt svårare att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Domstolarnas möjligheter att utföra sitt betydelsefulla arbete måste avsevärt förbättras. Det är därför också glädjande att regeringen nu med stort allvar tagit sig an den frågan. Riksdagen får möjlighet att redan i höst behandla en proposition om domstolsväsendet. Herr talman! Socialdemokratin vill slå vakt om en kriminalpolitik grundad på humanitet, medmänsklighet och solidaritet. Vi vet av massiv erfarenhet, av en bred vetenskaplig forskning att längre fängelsestraff och mer vedergällning inte leder till minskad brottslighet. Kring detta har det rått en bred politisk enighet. Detta har varit bra, ty kriminalpolitiken är ett sällsynt illa valt område för opportunistiskt agerande. Mot den bakgrunden har det känts ganska beklämmande att läsa moderaternas partimotion till årets riksmöte. Det är längre fängelsestraff, hårdare tag, kriminalvård för ungdomar i stället för socialvårdsinsatser och hårdare reglementen på anstalterna med bl.a. minskade möjligheter till permissioner som präglar den moderata partimotionen. Man målar upp Prot. 1988/89:60 bilden av ett Sverige där brottsutövarna ökar i galopperande takt och där 2 februari 1989 ungdomsbrottsligheten breder ut sig i allt tilltagande omfattning. Föraktfullt | fnyser man åt uppfattningen att sociala förändringar, åtgärder mot utslagning, kan undanröja många anledningar till brott. Man kastar lättvindigt all erfarenhet, all vetenskap och allt sakunderlag över bord. Jag beklagar den utvecklingen. Moderaterna ställer sig nu helt vid sidan om den breda politiska uppslutning som trots allt finns kring grunderna för kriminalpolitiken.

) | Herr talman! Lars-Erik Lövdén säger att moderaterna inte hade något att invända mot fängelsestraffkommitténs inställning när det gällde fängelsestraffens längd. Det är felaktigt. Moderaterna reserverade sig på den punkten i kommittén. Sedan konstaterar Lars-Erik Lövdén att brottsligheten har ökat kraftigt i vårt land och att antalet anmälda brott har mer än femdubblats sedan 1950. Han säger vidare att möjligheterna att motverka brottslighet och social utslagning hänger nära samman med vår förmåga att bygga ett samhälle som präglas av solidaritet, omtanke och ansvarstagande människor emellan. Alltså: Brottsligheten har ökat kraftigt, och enligt socialdemokraterna — och Lars-Erik Lövdén — motverkas brottsligheten bäst om man bygger ett samhälle som präglas av solidaritet, omtanke och ansvarstagande. Socialdemokraterna har haft regeringsmakten under 50 år sedan 1932. Vad är det egentligen ni har hållit på med under de här 50 åren, Lars-Erik Lövdén?
Herr talman! Först en kommentar beträffande fängelsestraffkommittén. Nej, Jerry Martinger, det var inte så att moderaterna i fängelsestraffkommittén reserverade sig mot principen att det inte skulle bli generellt sett längre anstaltstider när man övergick till en annan form av villkorlig frigivning. Moderaterna i fängelsestraffkommittén reserverade sig för en annan typ av villkorlig frigivning än den som majoriteten förespråkade. En fakultativ villkorlig frigivning var er linje i fängelsestraffkommittén, men ni hävdade inte att man skulle bibehålla nuvarande straffskalor när man går över till systemet två tredjedelars villkorlig frigivning fakultativt. Det är sakläget, Jerry Martinger. Sedan till frågan om brottsutvecklingen. Vi har en hög brottslighet i Sverige. Men jag tror inte att Jerry Martinger med fog kan hävda att brottslighetens omfattning i Sverige är förknippad med att vi har mycket låga fängelsestraff. Brottsligheten har ökat i alla västeuropeiska länder. Den har inte ökat mindre i de länder där fängelsestraffen är hårdare än i Sverige. Men den har ökat mer i de länder där den sociala utslagningen är större, där omsorgen om utsatta grupper är mindre, där man gör mindre insatser än vi gör i Sverige för att komma till rätta med sociala problem och sociala missförhållanden. I länder med stor social utslagning har man också hög brottslighet. Men det finns inget omedelbart samband mellan långa fängelse 79 straff och lägre brottslighet, och det tror jag också att Jerry Martinger känner till.
Herr talman! När det gäller fängelsestraffkommittén är det så att den lösning av problemet som nu är aktuell i budgetpropositionen — den här kombinationen med avskaffande av halvtidsfrigivning och generell sänkning av straffskalorna — inte var på samma sätt aktuell i fängelsestraffkommittén. Att vi däremot reserverade oss i kommittén mot sänkningarna av straffen är helt klart. Man behöver bara läsa kommitténs betänkande för att se detta. Lars-Erik Lövdén säger sedan att det inte finns något samband mellan längre fängelsestraff och lägre brottslighet. Nej, men det finns ett annat samband.

Men givetvis är det också så, som Lars-Erik Lövdén säger, att de sociala frågorna har sin betydelse. Jag sade också i mitt huvudanförande att man måste jobba på alla samhällets områden. Men det område som gäller polisen och reaktionssystemet är särskilt försummat av regeringen — det är det jag har velat betona.
Herr talman! Vad är det, Jerry Martinger, i brottsutvecklingen under de senaste åren som har fått er att nu så kraftigt gå fram med förslag om ökad repression inom kriminalpolitiken? Vad är det som har fått er att svänga så dramatiskt — för det är ju det ni har gjort? Er partimotion innefattar våldsamt ökad repression inom den svenska kriminalpolitiken, och det är något nytt. Studerar man brottsutvecklingen, så kan man inte finna ett faktaunderlag som innebär att det skulle vara nödvändigt att gå fram på det sättet. Under 1987 och 1988 har antalet brottsanmälningar minskat i Sverige. All statistik visar att ungdomsbrottsligheten totalt sett inte ökar, inte heller återfallsbrottsligheten. För narkotikabrotten bland ungdomar visas bottennoteringar. När det gäller andelen av befolkningen som varit utsatt för brott har det inte varit någon förändring under 80-talet. Ni kan alltså inte i brottsstatistiken hitta ett argument för den våldsamt ökade repression som ni föreslår i er partimotion. Fängelsestraffkommittén lade fram ett förslag om två tredjedelars obligatorisk villkorlig frigivning, kopplat till en sänkning av straffsatserna. Mot det hade moderaterna inga principiella erinringar i reservationen till fängelsestraffkommitténs betänkande. Ni hade ett annat förslag när det gäller den villkorliga frigivningen, nämligen att den skulle vara fakultativ i stället för obligatorisk. Men ni gick inte emot förslaget om sänkningar av strafflatituderna — mer än på vissa enskilda punkter när det gäller vissa brottstyper. Det är fakta, Jerry Martinger. Men det har ju gått ett par år sedan fängelsestraffkommittén lade fram sitt förslag, och det är väl så att ni har hamnat på en annan kriminalpolitisk linje sedan dess.

Prot. 1988/89:60 Herr talman! Den som vill studera rättstrygghetsfrågan litet djupare och 2 februari 1989 som vill se hur vuxengenerationen tar hand om barngenerationen bör också göra studiebesök i närmaste skola. Börja med lågstadiet! Jag är säker på att mötet med ljudnivån, bråket och oredan chockerar. Det går inte att undervisa på samma sätt som för bara 5—10 år sedan, säger en lågstadielärare i dag. Det är för många barn i klassen som är oroliga, splittrade och störda. Observera att hon säger att det ”är för många barn i klassen som —-—- Hon säger inte att alla barn är oroliga och störande. Jag påstår inte heller att situationen i alla skolor är alarmerande. Det finns många, många skolor där undervisningssituationen är den allra bästa. Men det som är alarmerande är att det är för många barn i dagens skola som är otrygga och okoncentrerade. De pratar, nästan skriker i munnen på varandra. Förr kunde det vara en ”tumsugare” per klass, som självfallet påkallade uppmärksamhet. I dag är flertalet i en nybörjarklass ”tumsugare”. I dag börjar det dessutom bli vanligt att en elev, eller kanske flera elever, kommer till skolan utan att ha fått frukost hemma. Vad är det för välfärd när föräldrarna inte lagar och ställer fram frukosten? Trötta och hungriga elever är det inte lätt att undervisa. Vad är orsaken? Under mina studiebesök som jag gjort sedan maj 1987 i mängd skolor runt om i landet har jag blivt övertygad om att skolledare, lärare och alla andra vuxna i skolan är mycket ambitiösa och engagerade. De älskar sitt yrke och arbete. De vill göra allt för barnen. Men samidigt möter man uppgivenhet och utbrändhet. Allt fler ger upp. Allt fler sjukskriver sig. Allt fler lämnar yrket. Nu ser vi resultatet av socialdemokratisk familje-, skoloch skattepolitik, och icke minst när det gäller socialdemokratisk rättstrygghet. Detta är folkhemmet. Allt fler lär sig inte att läsa, skriva och räkna trots nio år i grundskolan. Otryggheten och psykiska problem ökar, liksom drogmissbruk, mobbning och våld. Allt flera slås ut vid unga år. Vi var på väg hem, min sambo och jag, berättade 29-årige Björn i TV för en tid sedan. Plötsligt blev vi överfallna av några helt okända 15-17-åringar. De slog omkull mig. De sparkade mig. Min sambo lyckades fly. En grabb satte | sig på bröstet med en kniv i högsta hugg. Han hånskrattade. Han måttade mot mitt vänstra öga. Jag lyckades vrida huvudet åt sidan när han högg. Kniven trängde in bredvid ögat - in i kinden. Jag kom på fötter och sprang för livet. Men de hann ifatt mig. Nu ligger jag här på sjukhuset med knivhuggen i ryggen. Ena lungan är skadad, och kinden också. Jag glömmer aldrig pojkens hånskratt. | Så kan våldet se ut. Vad beror det på att små underbara ”bebisar” utvecklas till hånskrattande, hänsynslösa, grymma våldstyranner, eller till klottrare som förstör i Stockholm för 30 milj.kr. varje år? Numera brukar jag inte tala så ofta i riksdagens kammare, men historien om Björn blev droppen och det faktum att klottrare förstört den gamla museispårvagnen vid tunnelbanestationen på Odenplan. Vad är botemedlet? Lyssna på skolfolket! Lyssna också på polisen, 81 åklagarna och inte minst på brottsoffren! Hur skall vi få våra unga föräldrar att begripa att det inte finns något viktigare i deras liv än deras barn? Ingenting får gå före. Det är egentligen indirekt brottsligt att försumma föräldraansvaret. Det som sker just i dag i hundratusentals hem är avgörande för hur rättstryggheten utvecklas, hur det blir i morgondagens Sverige. Jag är övertygad om att varenda förälder älskar sina barn. Alla är medvetna om föräldraansvaret. De vill göra allt för sina barn. Men varför blir det så fel? Varför försummar så många föräldraansvaret? Varför överlåter de ansvaret på dagis och skola? Vad är orsakerna? En orsak är att föräldrarna helt enkelt inte har tillräckligt med tid för sina barn. De orkar inte. Båda makarna måste arbeta för att få hushållsekonomin att gå ihop. Ensamföräldern har samma problem. Så blir det med världens högsta skatter! Rättstrygghetsfrågan är också en familjepolitisk och skattepolitisk fråga samtidigt som den är en ideologisk fråga om ansvar och synen på människan och människans rättigheter. I dag, år 1989, måste vi påverka opinionen. Det har sin betydelse vad de ledande politikerna anser. När hörde vi senast partiledarna påminna föräldrarna om deras ansvar? Vågar de inte? Tänk om statsministern eller justitieministern sade i ett offentligt uttalande i nästa vecka: Har du som förälder tänkt på att det är ett slags indirekt brottslighet att försumma föräldraansvaret? Dagis eller skola kan aldrig ta över ansvaret. Brister i fråga om ansvar, tillsyn, umgänge och kärlek när barnen är små, kan leda till svårlösta problem, t.o.m. brottslighet, när barnen kommer i tonårsåldern. Ökad frihet kräver ökat ansvar. Så ser jag det som moderat. Ingen vuxen skulle egentligen ha frihet eller valfrihet som inte tar ansvar för de barn som den satt till världen. Detta skulle också statsministern eller justitieministern kunna säga.
Herr talman! År 1948 antog FN den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 1953 antog Europarådet en konvention om de mänskliga rättigheterna. Sverige ratificerade dessa deklarationer och har därmed förbundit sig att upprätthålla ett samhälle under rättens överhöghet. Ett undantag är artikel 2 som vi inte ratificerat. Det gäller bl.a. föräldrars rätt att fostra sina barn i överensstämmelse med sin egen religion och filosofiska övertygelse. 1948 och 1953 var stora steg på vägen i en värld av osäkra rättsförhållanden. Trots de fagra orden finns det en hel del exempel på bristande rättssäkerhet hos oss. Att människor känner av dessa problem i sin vardag vittnar inte minst det stora antalet anmälningar mot Sverige i Europadomstolen om. Rättssäkerhet förutsätter ett fungerande samhälle med laglydiga medborgare. Kan medborgarna inte lita på att staten håller sig till lagens bokstav utan tänjer och tolkar, då minskar även medborgarnas laglydiga beteende gentemot staten. En ny relativistisk moralsyn riskerar att växa fram, där var och en efter förmåga försöker se till sitt. Föga gemensamt har denna förgiftande mentalitet med samhällsansvar, medmänsklighet, humanitet, för Prot. 1988/89:60 att inte tala om kristna värden. 2 februari 1989 Klara exempel på detta finns på rättstrygghetens område med ökat våld, ökat oprovocerat våld, ökad ungdomsbrottslighet, ökade rån på öppen gata, fler våldtäkter, ökande våld mot åldringar — problemområden för i varje fall Stockholmspolisen. Hjälmroth tog upp detta vid föredragningen för riksda Lo gens ledamöter i länsstyrelsen. Synen på skattefusk håller också på att Rättstrygghet m.m. förändras — ju yngre personer desto större benägenhet. Jerry Martinger har belyst dessa frågor, så jag behöver inte utveckla dem vidare. Vad gäller de grundläggande rättigheterna är det inte bara föräldrarätten som socialdemokraterna vägrar ratificera och grundlagsfästa. Så förhåller det sig även med äganderätten och näringsfriheten. Man kan fråga sig vilka syften den har som inte vill grundlagsfästa äganderätten. Är det samma syn som iLO 80-rapporten, att det kollektiva ägandet skall utbredas så att endast kläder, möbler och husgeråd lämnas till enskilt ägande? I stället för grundlagsfästa rättigheter talar statsministern om något slags medborgarrätt som tydligen skulle innebära rätt till plats på kommunalt daghem och andra offentliga lösningar på mänskliga problem som passar den socialistiska ideologin. Men det är faktiskt något helt annat än grundläggande frioch rättigheter. Här finns all anledning att vara uppmärksam på missledande nyspråk. Lagen skall stå i överensstämmelse med människors allmänna rättsuppfattning. Vill man använda lagen enbart som partipolitiskt instrument, som en spjutspets i en samhällsomdaning, då riskerar man att komma på kant med rättssäkerheten. Det händer ofta när socialister lagstiftar. Tiden medger inte att jag berör mer än ett fåtal områden. Man kan t.ex. fråga sig hur staten på felaktig grund kan ha rätt att slå en människas liv i spillror utan att behöva ersätta skadan. Det är en cynisk lagstiftning som tillåter myndigheter fela utan att ta ekonomiskt ansvar, medan den enskilde drabbas hårt om han felar gentemot myndigheten. Det klassiska exemplet Alvgard handlade om 2,7 milj.kr. och förlorat anseende. Men han är inte ensam. Stig Haglund riskerar fängelse för andras brott. Donald Ståhls hus, hem, familj och arbete fanns inte kvar när frikännandedomen kom efter sju år. Roland Nilsson dignar under advokatkostnaderna. Makarna Eriksson beskattades hårt för det som stulits från dem. När det gäller bröderna Eriksson föll finansdepartementet till föga efter 30 000 namnunderskrifter. Listan kan göras längre. I rapport om betalningssäkringslagen 1986 visas att företag drabbats hårt och att den enskilde företagaren fått ta ansvar för hela den ekonomiska skadan och bära det ideella lidandet. Den översyn som skulle ha varit avslutad i oktober 1987 aviseras först nu. Hermansson från Småland eftertaxerades med 100 000 kr. efter flera år, trots godkända deklarationer där han uppgivit sina inkomster. Han skulle ha behövt känna till domstolarnas praxis av begreppet ”tillfällig verksamhetsort”. Begreppet finns dock inte ens nämnt i lag eller förarbeten. Vid behandlingen av det allmännas skadeståndsansvar avvisade majoriteten krav på förbättrade möjligheter för enskilda och företag att få ersättning när de lidit skada på grund av felaktig myndighetsutövning. Alla dessa exempel visar ett samhälle på glid bort från grundläggande 83 rättssäkerhet för den enskilde. För detta bär socialdemokraterna ett tungt ansvar. En oroande utveckling utgör de allt starkare organisationerna. Högsta domstolen konstaterade 1982 att det saknas rätt att utträda ur fackförbund. Det borde inte behövas motioner om negativ föreningsrätt i ett fritt land. Risken för snedbalans på detta område blir heller inte mindre genom folkrörelseutredningens förslag. Om medborgarnas respekt och ansvar för demokratin skall kunna upprätthållas inom det s.k. samhällskontraktets ram krävs att lagstiftningen inte utmanar moraliska och etiska regler hos stora delar av befolkningen, dvs. demokratins legitimitet får inte försvagas. Ett system med maktbalans och kontroll mellan skilda makter skulle sannolikt stärka rättssäkerheten och minska risken för myndighetsmissbruk. Den dömande maktens ställning måste härvid stärkas. Grunden för medborgarnas rättssäkerhet är att ingripanden kräver lag, att lagstiftning inte riktas mot vissa enskilda, att lika fall behandlas lika, att lagarna inte är retroaktiva och att full bevisning krävs för ingrepp. Gränsen mellan myndighetsutövning och enskild rätt måste vara klar och förutsebar.

Herr talman! Regeringen har i dag fattat beslut om 38,5 milj.kr. i katastrofbistånd till Mogambique för att lindra nöden för den hårt drabbade befolkningen. Mogambique är det land som drabbats hårdast av Sydafrikas destabiliseringspolitik mot sina grannstater. I Mogambique pågår ett grymt terrorkrig som lett till att en stor del av landets skolor och sjukhus har förstörts. Viktiga delar av produktionsstrukturen i näringslivet är lamslagen. Det mänskliga lidandet är ofattbart. Enligt FN:s barnfonds beräkningar dog 85 000 barn förra året som resultat av kriget. En miljon mogambikier befinner sig på flykt i grannländerna medan internflyktingarna inom landet beräknas uppgå till fyra miljoner. Detta är bakgrunden till dagens beslut om katastrofbistånd på närmare 40 milj.kr. Drygt hälften av beloppet kommer att användas för sjötransporter av katastrofförnödenheter, rehabilitering av ett katastroflager i Maputo samt upphandling och distribution av livsmedel. Resterande del av bidraget kommer att utnyttjas för fortsatt stöd via Rädda barnens norska systerorganisation Redd Barna till ett särskilt nödhjälpsprogram i de nordvästra provinserna. Under förra året uppgick det samlade svenska biståndet till Mogambique Prot. 1988/89:60 till ca 670 milj.kr. Förutom bistånd inom landramen tillkom katastrofbi 2 februari 1989 stånd, medel för regionala insatser genom samarbetsorganisationen SADCC och bistånd genom enskilda organisationer. Genom bl.a. extra betalningsbalansstöd ger Sverige stöd till det påbörjade ekonomiska rehabiliteringsprogrammet. Det svenska biståndet har kontinuerligt anpassats till säkerhetsläget i Mogambique. Herr talman! Just nu är världens blickar i hög grad riktade mot den löftesrika utvecklingen mot självständighet i Namibia och med förhoppning om fred i Angola. Detta får dock inte leda till att vi slappnar i uppmärksamhet över de kontinuerliga övergrepp mot människors rätt till fred och frihet som pågår i andra delar av södra Afrika. Vi får inte glömma att det grundläggande problemet i södra Afrika består: Sydafrikas apartheidpolitik med förtryck inne i landet och destabilisering av grannländerna. Med svenska biståndsinsatser skall vi fortsätta att stödja frontstaternas politik att minska beroendet av Sydafrika och att lindra något av den nöd som destabiliseringspolitiken skapar.

Herr talman! Jag välkomnar den insats som man nu gör. Det är, som biståndsministern säger, ett hårt drabbat område. Jag har en anslutande fråga. Många av människorna från Mogambique måste fly in i grannländerna Tanzania, Malawi, Zambia och Zimbabwe. Dessa länder har stora flyktingläger och stora svårigheter. Kommer dessa pengar att hjälpa även de flyktingläger som ligger i grannländerna, eller är de helt koncentrerade just till Mogambique?
Herr talman! Just detta beslut avser insatser inne i Mogambique. Antalet internflyktingar är ännu större än det antal som har flyttat till andra länder. Vi har tidigare fattat beslut om extra stöd och hjälp till de flyktingar som finns i grannstaterna. Här spelar också FN:s flyktingkommissariat en mycket stor roll. Den insats som görs av Redd Barna går för övrigt via Zimbabwe, eftersom det finns ett kontor där.

Herr talman! Kristina Svensson har frågat mig på vilket sätt jag kommer att verka för att frågan om kvinnor och utveckling ges hög prioritet i det svenska biståndet. På det multilaterala området verkar Sverige för att kvinnofrågorna skall prioriteras. Vi skall aktivt stödja de kvinnoenheter som i dag finns eller är under uppbyggnad inom internationella organ. Jag anser det mycket viktigt 85 att kvinnoaspekterna får genomsyra hela den multilaterala biståndsverksamheten. Inom FN:s centrala utvecklingsprogram har vi drivit på för att ge prioritet åt kvinnors betydelsefulla roll i u-ländernas utveckling. Förutom de stora multilaterala organisationerna som får svenskt stöd lämnas även bistånd till FN:s kvinnofond . Fondens roll är främst att sprida jämtälldhetstänkande i u-länder och bland biståndsgivare samt att ta nya initiativ på området. UNIFEM:s arbetsområde är viktigt, och jag kan lova att det svenska biståndet kommer att öka detta år. I de bilaterala programmen inkluderas bistånd med inriktning på kvinnor i allt bistånd. SIDA har ett utförligt handlingsprogram för kvinnobistånd och insatserna för kvinnor redovisas i landspecifika planer. Alla byråer inom SIDA samt biståndskontoren har ett ansvar att beakta kvinnoaspekterna. Utöver det regionala kvinnokontoret i Nairobi finns vid fem svenska biståndskontor en särskild handläggare som handhar kvinnofrågor. Vid övriga biståndskontor finns en ansvarig för bevakning av kvinnofrågorna. Även inom anslagsposten ”Särskilda program” görs speciella kvinnoinsatser. Det är enligt min bedömning mycket viktigt att stödja u-landskvinnorna genom biståndet. Detta arbete kräver uthållighet och stimulans av ständig uppmärksamhet — här i riksdagen, i opinionsbildning och ute i u-landsverkligheten. Jag vill arbeta för att öka våra insatser för ett bra kvinnobistånd.

Herr talman! Jag vill tacka biståndsministern för ett mycket uttömmande och mycket positivt svar. Jag noterar med tillfredsställelse biståndsministerns mycket positiva hållning till kvinnoaspekterna och att de skall få genomsyra hela den multilaterala biståndsverksamheten. Det som gläder mig speciellt är att bidraget till UNIFEM enligt svaret på frågan kommer att öka det här året. Jag noterar även den sista meningen i svaret: ”Jag vill arbeta för att öka våra insatser för ett bra kvinnobistånd.” Jag tackar så mycket för svaret.
Herr talman! Ulf Melin har ställt en interpellation till utbildningsminister Lennart Bodström. På grund av regeringsombildningen är det jag som skall besvara den. På grund av stor arbetsbelastning kan frågan inte besvaras förrän onsdagen den 15 februari 1989 — om jag får leva och ha hälsan.

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat mig om vilka initiativ jag avser att vidta för att försöket med treåriga yrkeslinjer skall förverkligas i enlighet med riksdagens intentioner. Frågan föranleds av att avtal mellan arbetsmarknadens parter rörande den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ännu inte har slutits inom flertalet branscher. Det avgörande problemet sägs vara att Metalli förhandlingarna med Verkstadsföreningen framfört krav som står i strid med riksdagsbeslutet från 1988. Frågan har av min företrädare, utbildningsminister Lennart Bodström, tidigare berörts i riksdagen i svar på en enkel fråga av Isa Halvarsson och på en interpellation av Ylva Annerstedt. I likhet med min företrädare ser jag mycket allvarligt på den uppkomna situationen. Som tidigare redovisats i de nämnda svaren har LO, TCO och SAF alla den inställningen att elevstatus skall gälla. För att en fullgod arbetsplatsförläggning av utbildning i enlighet med den beslutade försöksverksamheten skall komma till stånd är det viktigt att arbetsmarknadens parter också är överens om de övriga förutsättningar som skall gälla för de arbetsplatsförlagda delarna. Vid riksdagsbehandlingen uttalade riksdagen att ”när det gäller reglering av de andra frågor som hänger samman med att skolan skall få utnyttja arbetsplatserna för sin verksamhet kan kollektivavtal eller lokala överenskommelser komma i fråga. De avser då t.ex. handledarnas villkor, måltidsersättning eller hur man skall förfara vid de rubbningar i arbetets normala gång som kan uppstå då delar av en hårt utnyttjad maskinpark tas i anspråk för utbildningen”. Sedan Lennart Bodströms svar till Ylva Annerstedt har tre veckor gått. Den 26 januari beslutade regeringen att ge skolöverstyrelsen ett uppdrag med innebörden att intagningsplatser endast får fördelas till sådana försöksutbildningar för vilka gäller att arbetsmarknadens parter är ense om de villkor som skall gälla för den arbetsplatsförlagda utbildningen. Jag delar uppfattningen att det varken är meningsfullt eller försvarbart att ha intagning av elever till en försöksverksamhet som i första hand skall pröva möjligheterna att ge arbetsplatsförlagd utbildning, i en situation där sådana inslag är blockerade på grund av att parterna inte kan komma överens. Jag kommer omgående att sätta mig in i alla detaljer i hela denna komplicerade fråga och ta de initiativ som jag finner nödvändiga.

Herr talman! Jag ber först att få hälsa Göran Persson välkommen till hans viktiga uppgift som skolminister. Han ärver ett antal trassligheter från sina båda företrädare, och han har en stor uppgift att försöka reda ut ett antal problem på skolområdet. I det läge som nu har uppstått med den s.k. ÖGY-reformen kan jag inte underlåta att påpeka att det var precis denna situation vi varnade Lennart Bodström för förra våren när beslutet drevs igenom. Reformen var illa förberedd. Det beslut regeringen fattade den 26 januari är så att säga en 87 bekräftelse på att hela saken har gått snett. Det var verkligen inte detta vi tänkte oss när vi talade om en förbättrad yrkesutbildning, dvs. att den arbetsplatsförlagda delen skulle begränsas till några få branscher, framför allt den offentliga sektorn där man nu lyckats träffa avtal. Jag förstår att Göran Persson inte har kunnat sätta sig in i alla detaljer än. Jag har full förståelse för det. Men det var två skäl som gjorde att jag snabbt ville ta upp denna fråga. Det första skälet är frågan om statsrådet delar den ansvarsbedömning som jag ändå vågar mig på i min fråga. Det är Metall som har ställt krav som går utöver riksdagsbeslutet. Det andra skälet är frågan om statsrådet delar Lennart Bodströms bedömning av lagstiftningsfrågan. Jag tycker inte att man skall flagga med ett lagstiftningshot i onödan, men jag tycker att den parallell Lennart Bodström drog i debatten med Ylva Annerstedt för tre veckor sedan var ganska orimlig.
Herr talman! Jag delar inte Lars Leijonborgs bedömning av ÖGY reformens grunder. Det finns anledning att tro att det kommer att bli en verksamhet som kommer att vara till glädje för ungdomar i vårt land — utifrån den utgångspunkt som jag angripit frågeställningen. Vad gäller de trassligheter som Lars Leijonborg påstår att vi just nu har är det ytterst en fråga om hur man skall garantera den av riksdagen krävda elevstatusen i sammanhanget. Det finns två möjligheter, dels att den kollektivavtalregleras, dels att den regleras via lag. Vi har anledning att anta att parterna gör samma bedömning av denna reform som regeringen och riksdagen har gjort, att det är oerhört angeläget att reformen kommer till stånd. Mot den bakgrunden borde alla ha intresse av att lösa de trassligheter som finns inom ett avtal.

Herr talman! Situationen är något paradoxal eftersom vi från folkpartiet ju inte var entusiastiska till alla detaljer i ÖGY-beslutet. Vi hade på ett antal punkter varianter på reformens utseende. När nu reformen är beslutad är trots allt huvudsaken att Sverige får en yrkesutbildning inom ett antal branscher som är minst lika bra som den som finns i t.ex. andra europeiska länder. Med den begränsade intagning som regeringsbeslutet från den 26 januari medger är det inte alls i utsikt att förbättringen kommer till stånd. Kort sagt krävs mycket kraftfulla påtryckningar från den socialdemokratiska partiledningen på de fackföreningsledare inom arbetarrörelsen som saboterar det här beslutet. Det skulle vara intressant att höra om Göran Persson är beredd att göra vad han kan för att åstadkomma det.
Herr talman! Lars Leijonborg säger att vi skall ha en yrkesutbildning som överensstämmer med standarden i Europa. Det är naturligtvis en av utgångspunkterna för denna viktiga reform. Den andra utgångspunkten är att det höjer yrkesutbildningarnas status genom att utbildningen öppnar tillträde till högskolan för många av de ungdomar som förut inte fick den möjligheten. Jag bedömer det som svårt att få kvalitet öch genomslag på denna Prot. 1988/89:60 verksamhet om vi inte har ett gott förhållande till de parter som vi måste 2 februari 1989 samverka med när vi genomför den ärbetsförlägda utbildningen. Det finns Öm försöksverksärn två delfrågor i detta problem. Den ena frågän är elevstatusen och hur den ä & dä år heten med treåriga yrskall regleras. Den andra frågan är alla de ändra frågeställningar som följer OR ; La Hk 4 é År keslinjer i gymnasiemed att man arbetsplatsförlägger en utbildning. Där kan man inte tärika bort Skol parterna. De bör mot den bakgrunden naturligtvis respekteras. Men parterna måste självfallet också uppmanas ätt ta sitt ansvar och snabbt lösa den besvärliga situation vi just nu befinner oss i.
Herr talman! Jag håller med Göran Persson i den grundläggande frågan — att det är långt bättre att de här problemen löses genom kollektivavtal än genom lagstiftning. Därför har jag för min del sagt att jag tycker att det är för tidigt att man nu stiftar en lag om detta. Men den parallell som Lennart Bodström drog i debatten för tre veckor sedan var att en sådan lag skulle kunna jämföras med den tvångslag som stiftades mot SACO/SR vid lärarstrejken i början av 1970-talet. Jag tycker att det är felaktigt att göra den parallellen. Man bör snarare jämföra med en rad frågor som rör t.ex. studieledighetslagen, där parterna först förhandlade. Men arbetstagarparten tyckte att arbetsgivarna inte gick tillräckligt långt. I det läget föreslog en socialdemokratisk regering en lagstiftning. Principbrottet är alltså inte värre än så.
Herr talman! Vad frågan skall jämföras med i lagstiftningshänseende är naturligtvis något som vi kan diskutera länge. Det avstår jag från. Jag konstaterar bara med tillfredsställelse att Lars Leijonborg, som företräder folkpartiet i utbildningsutskottet och anses vara en klok karl på det här området, säger att han föredrar att frågan löses avtalsvägen. Det sätter jag värde på.
Herr talman! Jag är mycket svag för smicker, och de ord som Göran Persson sade om klokskap gör att jag skall undvika alla giftigheter. Men om vi skall undvika lagstiftning måste vi komma fram på någon annan väg. Då hoppas jag att Göran Persson utnyttjar alla de informella kanaler han kan ha till Metallordföranden och andra makthavare på det här området, så att vi så snart som möjligt får ett kollektivavtal. Ett dröjsmål innebär nämligen en fara på detta område.

Herr talman! Ulf Melin har riktat en interpellation till utbildningsministern om ökade resurser till grundvux för flyktingar och invandrare. På grund av regeringsombildningen är arbetet i regeringen så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. I likhet med Bengt Göransson vill jag uttala att jag, om jag har hälsan, avser att besvara interpellationen onsdagen den 15 februari.

Herr talman! My Gillberg har talat om att Sydkraft har planer på att installera ett kol-gaskraftverk i Barsebäck och frågat mig om jag har tagit ställning till Sydkrafts planer på att installera ett kol-gaskraftverk i Barsebäck och om regeringen ämnar göra något åt denna avvikelse från svensk energipolitik. Jag känner till Sydkrafts planer att bl.a. uppföra en s.k. pilotanläggning i Barsebäck baserad på kolförgasningstekniken. Det är fråga om en mindre försöksanläggning avsedd att ge svenska erfarenheter av kommersiell förgasningsteknik som kan klara morgondagens miljökrav. För ersättande basproduktion planerar man för närvarande naturgaseldade anläggningar. Det finns inte något ställningstagande till kolförgasningsanläggningen från regeringens sida eftersom prövningsprocesser pågår. Min principiella inställning till utvecklingen av teknik för att ersätta kärnkraft är följande. Den övergripande princip som gäller för energiomställningen är att kärnkraftsavvecklingen skall genomföras samtidigt med att insatserna mot klimatpåverkan och försurning intensifieras och de outbyggda älvarna skyddas. De ansträngningar att hålla nere användningen av kol vid lägsta möjliga nivå som framgångsrikt pågått alltsedan regeringsskiftet 1982 skall fortsätta. Inom ramen för dessa restriktioner kan det vara befogat att pröva ny teknik. Kärnkraften skall i första hand ersättas genom effektivare elanvändning och övergång till andra miljövänliga energikällor. En viss utbyggnad-av ny kraftproduktion kan komma att bli aktuell. På denna kraftproduktion kommer att ställas mycket höga miljökrav. Samtidigt kommer det att krävas att det nya kraftsystemet blir mera mångformigt än det är i dag. Som ett led i arbetet att minska klimatpåverkande luftföroreningar har regeringen uppdragit åt naturvårdsverket att utarbeta ett förslag till nytt handlingsprogram mot bl.a. klimatpåverkande luftföroreningar. Detta uppdrag kommer att redovisas i mars. Vidare har regeringen givit ett uppdrag till naturvårdsverket och energiverket att klarlägga hur en miljöanpassad svensk energiförsörjning kan utformas. Detta uppdrag skall redovisas senast den 15 december 1989 och skall ingå i underlaget för den energiproposition som skall föreläggas riksdagen år 1990.

Prot. 1988/89:60 Herr talman! Jag tackar Birgitta Dahl för svaret. Jag hoppas att miljöoch 2 februari 1989 energiministern kan ge ett svar om Barsebäck utan att för den skull tycka sig föregripa prövningsprocesserna, ett svar som klart stadfäster att utsläppen i Västskåne inte skall öka. Då skulle många skåningar bli glada. Sydkraft påstår att ett nytt pilotkraftverk i Barsebäck ger mindre utsläpp i Sydsverige än en förut planerad ökning av driften vid Öresundsverket i Malmö. Det må så vara, men det blir faktiskt en ökning jämfört med utsläppen nu, och det har riksdagen sagt nej till. Västskåne är hårt belastat när det gäller luftföroreningar. Länsstyrelsens miljöplanegrupp har i sitt program för miljövård i Malmöhus län konstaterat, att om markoch skogsskador skall undvikas, måste svaveloch kväveutsläppen minskas med 90 96. Att ge tillstånd till minsta ökning av utsläppen i regionen är därför oförsvarligt. En enad opinion i Barsebäcks grannskap säger nej till ett koleller gaskraftverk. Byalagen i Vikhög och Barsebäck har räknat ut vad Sydkrafts program för kraftverksetableringen skulle innebära. Den första försöksanläggningen, pilotanläggningen, släpper ut 180 ton svaveldioxid per år, 200 ton kväveoxider och 28 ton stoft. Fullt utbyggd 1995, enligt en preliminär tidsplan, blir utsläppen 4 500 ton svaveldioxid per år.
Herr talman! Jag kan försäkra My Gillberg att regeringen skall klara av riksdagens målsättning. Men vi i regeringen tänker inte ramla i den fälla som moderaterna och kärnkraftslobbyn har gillrat med detta krav. Och jag hoppas att miljöpartiet och My Gillberg inte heller låter lura sig. Deras avsikt är att förhindra kärnkraftsavvecklingen. Vår avsikt är att genomföra den. Då ligger de stora svårigheterna på trafiksidan. På energisidan blir det inte någon svårighet att klara av det.
Herr talman! Jag vill ta upp trafiksidan. Det blir en avsevärd ökning av belastningen på vägnätet kring Barsebäck, vilket också leder till en ökning av koldioxidutsläppen. Vägnätet räcker inte till för trafiken till och från det planerade kol-gaskraftverket. Dessutom vill inte Barsebäck eller Sydkraft garantera att naturgasanvändning skall sättas före koloch gasdrift.

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig om regeringen avser att göra en sådan tolkning av reglerna om närradio att sponsring av program sända i närradion är tillåten. I motiveringen till sin fråga uppger Larz Johansson att jag har sagt att sponsring av radioprogram numera måste accepteras. Enligt 10 § andra stycket närradiolagen får ett program eller 91 programinslag i närradion inte bekostas med pengar eller annan egendom som har ställts till den sändande sammanslutningens förfogande under förutsättning att programmet eller inslaget sänds. Enligt 13 § första stycket får tillståndet att sända närradio återkallas om sammanslutningen bryter mot denna föreskrift. Det är närradionämnden som fattar beslut om återkallelse av tillstånd. Nämnden har hittills inte prövat något ärende om brott mot 10 § andra stycket. Jag har inte sagt att sponsring av radioprogram måste accepteras. Däremot har jag konstaterat att intresset för sponsring är stort och att förslag och idéer om sponsring ständigt kommer upp. Särskilt vid bedömningen av samproduktioner ställs programföretagen därigenom inför svåra problem, och det krävs att de är medvetna om de etiska frågor som aktualiseras. Jag har inte för avsikt att ta initiativ till en ändring av närradiolagstiftningen i den del den berör sponsring.

Herr talman! Jag ber att få tacka Bengt Göransson för svaret. Det som han refererade i sitt svar om närradiolagen är naturligtvis riktigt. Jag utgick också från det förhållandet att det inte är tillåtet med den här typen av sponsring, där den som bidrar med resurser på ett eller annat sätt ställer krav på program eller inslag som sänds. Men det kan ju mycket väl vara så att sponsring förekommer utan att man ställer den typen av villkor. Jag tycker för min del att saken då kommer i ett något annat läge. Dessutom får ganska många av de föreningar som medverkar i närradioverksamhet, t.ex. idrottsföreningar, en del av sina resurser genom annan form av sponsring. Det är ju en icke ovanlig företeelse. Då blir det naturligtvis ibland rätt svåra gränsdragningsproblem i de här sammanhangen. Man kan ju bidra med resurser till närradioverksamhet på olika sätt. Det kan ske genom uppbyggnad av stationer, utrustning, lokaler osv. Sponsring behöver inte ske i form av inslag direkt i själva radioprogrammen, och den behöver inte, som jag sade tidigare, vara förknippad med några villkor. Mot den här bakgrunden vill jag förtydliga min fråga. Medger statsrådet att det, även med beaktande av lagen, finns ett visst utrymme för sponsring vid närradioverksamhet?
Herr talman! På den punkten vill jag både förtydliga och instämma, Larz Johansson. I allt föreningsliv förekommer det att sympatisörer, sympatiserande organisationer och företag som av olika anledningar vill stödja en viss verksamhet lämnar bidrag till en organisations verksamhet. I samband med detta kan det naturligtvis förekomma, framför allt indirekt, att ett företag ger ett bidrag till en organisation för att organisationen som sådan även skall ha möjlighet att bedriva en viss närradioverksamhet. Det är därför viktigt, som jag ser det, att i lagstiftningen klargöra att en direkt sponsring av program mot vederlag inte är tillåten. Det är viktigt att Prot. 1988/89:60 det sägs ut. Samtidigt måste man vara på det klara med, och det var grunden 2 februari 1989 till mitt uttalande, att det, eftersom dessa former av bidrag och gåvor finns, är angeläget att man inte tror att man genom ett enkelt regelsystem kan undgå att ta ställning till de moraliska problem som alltid uppkommer när man tar emot bidrag och gåvor av olika slag. Det var detta som var bakgrunden till mitt uttalande.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig vad regeringen har vidtagit, och vad regeringen avser att vidta, för åtgärder för att skydda det kustnära fisket i Ångermanland och göra det möjligt för dessa yrkesfiskare att finnas kvar. Under maj månad 1987 upptäckte svenska fiskare stora koncentrationer av torsk på djupt vatten i den svenska fiskezonen av norra Bottenhavet. Trålare från södra Sverige anlände till området och fick på kort tid mycket stora fångster. De totala torskfångsterna femdubblades jämfört med året innan. Under 1988 minskade fångsterna något, men var fortfarande betydligt större än under 1986. Större delen av de två senaste årens stora torskfångster har gjorts av trålare från södra Sverige. Under 1987 ökade dock även garnfiskets fångster. Under 1988 har garnfisket i Gävleborgs och Västernorrlands län fått vidkännas minskade fångster. De ligger dock fortfarande över eller i nivå med 1986 års fångster. Torskfångsterna i Bottenhavet har främst bestått av sex-åtta år gammal fisk, dubbelt så gammal som torsken från södra Östersjön. Det betyder att den naturliga dödligheten hos torsken i just Bottenhavet sannolikt har varit betydande genom åren, eftersom det inte har fiskats vad som varit möjligt. Som en följd av de stora fångsterna har frågan väckts om behovet av att reglera fisket särskilt. Jag har fått veta att Svenska Ostkustfiskarnas Centralförbund avvisar ett trålfiskeförbud. Samtidigt skärper dock fiskarna sin interna ransonering av torskfisket med trål, vilket innebär att en högsta fångstmängd bestäms per fartyg och vecka. Fiskeristyrelsen, som är den myndighet som har ansvaret för fiskevården i landet, kommer med utgångspunkt i beståndsundersökningar som gjordes förra året och de senaste fångstuppgifterna från fiskarna att ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas. Detta kommer att ske under mars månad. 9 Fiskeföretagen vid ostkusten har rent allmänt haft en svagare utveckling än företagen vid andra kuststräckor. Därför inriktar fiskeristyrelsen sina stödinsatser alltmer mot ostkustens fiskare. Till detta kommer det regionalpolitiska stödet inom ramen för fiskprisregleringen och de insatser som länsstyrelserna gör med glesbygdsstöd och annat regionalpolitiskt stöd. Även det särskilda stödet till jordbruket i norra Sverige kan bli aktuellt om fisket behövs som komplettering till ett jordbruksföretag.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Jag har ställt den här frågan mot bakgrund av att man inte har fått tillräcklig hjälp. Speciellt Ångermanlandskusten har blivit utsatt, eftersom de flesta yrkesfiskare som ägnat sig åt garnfiske har försvunnit. Det här har en ganska stor betydelse för Höga Kusten-området med de få fiskelägen som finns kvar, ett område som ändå har en betydande turism och även en befolkning som flyttar ut på somrarna. Här har också året-runt-boende en mycket stor betydelse. De siffror som här nämnts och som gäller länen är ju genomsnittstal, och det är ju bekant att genomsnittstal kan ta kål på vem som helst, eftersom de inte visar de rätta förhållandena för vissa delar av länet. När jag talade med fiskeristyrelsen i dag erkände man att fiskarna var mycket mera utsatta här uppe vid Ångermanlandskusten. Jag tycker att man borde se litet mer på detta. Vi har ju nästan blivit av med de här yrkesfiskarna. Såvitt jag förstår har de inte haft någon möjlighet att få ekonomiskt stöd. Med tanke på Tjernobyl och alla de saker som drabbat det här området tycker jag att man skulle kunnat göra litet mera aktiva insatser än att bara referera till fiskeristyrelsen och dess åsikt om trålförbud även för ostkustfiskarna. Yrkesfiskarna är ju inte så många här uppe. Fiskeristyrelsen har dessutom regler som gör att man inte på samma sätt kan gå in med stöd till dem som bedriver fiske i mindre omfattning. Bestämmelserna är i regel gjorda för dem som har litet större båtar, och det finns anledning att se över de reglerna och se till att de ändras, så att även de som bedriver fiske i mindre omfattning skyddas. Jag vill också nämna att det hade funnits en möjlighet att flytta fiskodlingen som bedrivs för att man skall kunna inplantera torsk i Ångermanland till Ångermanlandskusten i stället för att förlägga den till västkusten och sedan frakta fisken upp till Ångermanland.
Herr talman! Jag tycker att Görel Thurdin är betydligt mer nyanserad nu än hon var i frågan. Jag delar uppfattningen att detta innebär större besvär för de områden som Görel Thurdin talar om, vilket är skälet till att jag nämner att insatserna inriktas mer och mer på kustfiskarna i dessa områden på ostkusten. Det rör sig inte bara om stödet från fiskeristyrelsen, utan också fiskeprisregleringens regionalpolitiska stöd, länsstyrelsernas olika stödformer, bl.a. glesbygdsstöd, och även lantbruksverkets möjlighet att ge stöd till kombinationsföretag — ett stöd som infördes genom min försorg för något år sedan. Jag menar att alla dessa stödformer är viktiga att beakta just för de kuststräckor där förhållandena är besvärliga. Men man kan inte se någon dramatisk försämring för Bottenhavet i dess Prot. 1988/89:60 helhet. Så är inte fallet, utan garnfångsterna har under 80-talets senare del 2 februari 1989 snarast ökat. 1982 var ett bra år med 1 650 ton, 1983 uppgick fångsten till 270 ton, 220 ton år 1984, 880 ton år 1985 och 860 ton år 1986. Vidare fångades år 1987 så pass mycket som 1 100 ton och 950 ton år 1988. Snarare är det så att de senaste årens garnfångster, som i första hand kustfiskarna dragit upp, står sig väl i jämförelse med fångsterna under tidigare perioder. Situationen är inte allmänt alarmerande i förhållande till hur läget var i början av 80-talet. Som Görel Thurdin säger får man inrikta sig på de specifika problem i just de områden som har svårigheter, t.ex. Ångermanland där det finns möjlighet att använda de stödformer som jag tidigare nämnde.
Herr talman! Jag utgår ifrån det resonemang som jordbruksministern för i dag, och räknar med att jordbruksministern går in och särskilt ser över detta, eftersom fiskeristyrelsen inte förefaller ha de möjligheter som är nödvändiga. De övriga stöd som jordbruksministern åberopade tycks inte ha varit till någon hjälp. Ofta är det fråga om personliga konkurser, eftersom det handlar om fiskare med små företag. De är så att säga egenföretagare och bedriver inte verksamhet av den omfattning som är vanlig på västkusten, där man fiskar med stora fisketrålare. Detta föranleder mig att vädja till jordbruksministern att verkligen se över problemet. Det skulle vara av oerhört stor betydelse, och det vore också bra, om fiskodlingen kunde förläggas till Ångermanlandskusten.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig hur jag ser på användning av genmanipulerade växter i Sverige och om jag är beredd att medverka till att skapa lagstiftning inom området. Utvecklingen inom hybrid-DNA-området har varit mycket snabb sedan tekniken började användas för ett tiotal år sedan. För att kunna följa utvecklingen inom hybrid-DNA-teknikens och närliggande teknikers område har regeringen till sitt förfogande delegationen för hybrid-DNA-frågor. Delegationen har vidare till uppgift att särskilt beakta nya förhållanden som är av betydelse för samhällets tillsyn av användningen av dessa tekniker på området och anmäla till regeringen då bl.a. användningen kan ifrågasättas ur etisk eller humanitär synpunkt. Delegationen skall även informera om utvecklingen inom området. Hybrid-DNA-delegationen har i en skrivelse förra året till regeringen aktualiserat frågan om en översyn och eventuell 95 komplettering av gällande lagar och förordningar på området. Skrivelsen bereds för närvarande i regeringskansliet. Jag delar Lennart Brunanders uppfattning att erfarenheterna i dag är begränsade när det gäller eventuella bieffekter av gentekniskt modifierade organismer efter utsläpp i miljön. Det aktuella fallet Lennart Brunander tar upp och som avser sådd av genmanipulerad raps har anmälts till delegationen för hybrid-DNA-frågor för riskbedömning. Delegationen kommer inom kort att ta ställning till de eventuella risker som kan föreligga i detta fall. Skulle utredningen visa att det finns risk för skada på annan växtlighet genom oönskad spridning av genmanipulerad raps, finns det redan i dag vissa möjligheter att ingripa med stöd av växtskyddslagen. Inom ramen för det av Nordiska rådet antagna bioteknologiska samarbetsprogrammet har inrättats ett utskott för etik inom bioteknologin. I utskottet ingår experter inom bl.a. veterinär och human medicin från nordiska universitet och myndigheter. Det nordiska samarbetet syftar till att ge underlag till gemensamma nordiska regler på området. Till följd av frågans komplexitet och etiska och ekologiska karaktär är det viktigt att vi har en handlingsberedskap för att styra utvecklingen i önskvärd riktning. Inom departementet utarbetas därför ett förslag som innebär att riksdagen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om användningen av genteknik på växter. Vidare har jag för avsikt att tillsätta en utredning inom departementet med uppgift att klarlägga vilka problem som kan vara förknippade med avsiktligt utsläppande av genetiskt modifierade organismer, t.ex. de s.k. supergrödorna, där växtsorter modifieras för att tåla bekämpningsmedel. Behovet av särskilda regleringar på detta område tas

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Biotekniken är ju ganska komplicerad. Den ger oss möjligheter, men den medför också mycket stora risker. Nu när det finns planer för att så genmanipulerad raps anser jag att jordbruksministern har anledning att uppmärksamma denna fråga. Av svaret framgår det att också jordbruksministern ser allvarligt på detta. Man vet ju inte vad den nya växten kan ge upphov till ute i naturen. Vad kommer att uppstå om den korsar sig med andra växter — den möjligheten finns ju. Jordbruksministern tar själv i svaret upp frågan om växter som man har modifierat så att de tål bekämpningsmedel. Sådana växter kan kanske korsa sig med de värsta ogräsen vi har och göra dem oemottagliga framöver. På så sätt kan tillvaron bli mycket besvärlig. Över huvud taget vet vi mycket litet om det här. Jordbruksministern sade att hybrid-DNA-delegationen skall göra en utvärdering för att se om det finns några risker. Då vill jag fråga jordbruksministern: Finns det över huvud taget några konsekvensbeskrivningar när det gäller detta område som — såvitt jag förstår — är ganska komplicerat. Det borde rimligtvis kunna krävas av den som vill använda genmanipulerat utsäde att man kan förete en sådan konsekvensbeskrivning. Finns det några sådana? Vidare vill jag fråga jordbruksministern: Om det nu går snett på något sätt, vem är det då som har ansvaret för vad som händer? Är det den = Prot. 1988/89:60 som har sått sådan gröda, eller vem är det? 2 februari 1989 Med nuvarande växtskyddslag finns det vissa möjligheter att reglera detta, säger jordbruksministern. På vilket sätt? Från centerpartiets sida har vi krävt en lagstiftning på det här området, vilket vore rimligt. Vad har jordbruksministern för möjlighet att stoppa användningen av genmanipulerat utsäde?
Herr talman! Det speciella fall som Lennart Brunander talar om är redan under prövning i hybrid-DNA-delegationen, och såvitt jag har förstått kommer delegationen att redan nästa vecka, den 9 februari, ta ställning till denna specifika fråga om raps och samtidigt göra en riskbedömning. När det gäller det aktuella fallet finns det bestämmelser i växtskyddslagen som skulle kunna användas för att införa ett förbud, om man finner att riskerna med denna raps är för stora. Det är fullt möjligt genom att föra upp rapsen i fråga på listan över växtskadegörare. Detta är det första ledet. Det andra ledet är då utsädesfrågan. För att få sälja raps som utsäde i Sverige krävs att den statsplomberas. Det finns också en förordning som reglerar detta. Om utsädet på grund av genmanipulation får en kvalitet som man inte accepterar, kan regeringen föreskriva som villkor att sådan raps inte får statsplomberas. Det finns alltså redan nu stora möjligheter att i det här speciella fallet stoppa utsädet om man bedömer riskerna för stora. Som jag sade delar jag Lennart Brunanders synpunkt att vi vet alltför litet på det här området. Det är skälet till de olika åtgärder som man nu planerar att vidta, dels att begära ett bemyndigande av riksdagen när det gäller växter —- ett sådant finns redan när det gäller djur —, dels skall den utredning, som vi inom mitt departement just nu arbetar med att ge direktiv för, göra en mer allsidig belysning av detta område.
Herr talman! Jordbruksministern säger hela tiden att det finns möjligheter, att vi kan förbjuda användning av genmanipulerat utsäde, om vi finner att sådan användning är förknippad med bekymmer. Jordbruksministern delar ju min uppfattning att vi för närvarande vet alltför litet om vad den här tekniken kommer att innebära. Enbart detta faktum att vi vet för litet tycker jag borde vara tillräckligt för att man skulle säga nej till användning. Vi måste veta mera innan vi kan säga ja. Kommer jordbruksministern att utnyttja möjligheterna att säga nej? Vi vet ju att det i andra länder — i Danmark och i Tyskland -— inte är tillåtet att göra så som hos oss. Det vore rimligt att vi också väntade med att släppa fram sådan här teknik tills vi vet mer.
Herr talman! Jag tycker att det är fullt rimligt, med de instrument vi har i Sverige, att vi först skall se vilken riskbedömning man gör i det aktuella fallet innan vi bestämmer oss för huruvida en sak är farlig eller inte. Det anser jag vara en rimlig väg att gå.
Herr talman! Det faktum att vi inte vet någonting är ju en tillräckligt stor risk. Innan vi vet hur de genmanipulerade växterna kommer att bete sig ute i naturen kan vi inte släppa den här tekniken fri. Det vore att ta en alltför stor risk enligt min uppfattning. Min fråga till jordbruksministern är: Kommer jordbruksministern att utnyttja den möjlighet som växtskyddslagen ger att i nuläget stoppa användningen av genmanipulerade växter? Såvitt jag förstår är detta litet grand av ett test på hur vi i Sverige reagerar. Sedan går man vidare med andra saker. Man kommer in på djurområdet, där vi har samma problem men där de etiska bekymren kommer att bli ännu större. Frågan är naturligtvis om vi över huvud taget skall få en lagstiftning. Jordbruksministern talar om utredningar och föreskrifter och om att man skall ha en handlingsberedskap. Handlingsberedskapen borde vara att ha en lag.
Herr talman! Handlingsberedskap har vi såtillvida att vi ju har instrument, men vi skall väl ändå avvakta hybrid-DNA-delegationens bedömning i frågan. Vi har ju en delegation som skall bedöma detta. Sedan har regeringen, som jag har beskrivit här, handlingsmöjligheter för att förbjuda. Beredskap finns alltså såtillvida. På den punkten tycker jag att Lennart Brunander har fel. Han har också fel när han säger att vi i Sverige inte kan ingripa, som det står i frågan. Däremot är jag överens med Lennart Brunander om att detta är ett område under stark utveckling, ett forskningsområde med en mycket bred forskningsfront, där utvecklingen går mycket snabbt. Jag är helt överens med Lennart Brunander om att vi alltså icke får slå oss till ro med den handlingsberedskap vi har i dag, som räcker för det aktuella fallet, utan att vi måste se över vad som kan komma i framtiden, i den mån detta är möjligt genom en bredare översyn. Den översynen har jag redovisat att vi arbetar med.
Herr talman! För att få den handlingsberedskap som jordbruksministern talar om krävs det att vi får en konsekvensbeskrivning av vad som händer. Kräver vi av den som vill så genmanipulerat utsäde att lämna en sådan konsekvensbeskrivning? Eller är det hybrid-DNA-delegationen som skall ta fram en sådan? Har hybrid-DNA-delegationen i så fall möjlighet att göra det, och hur lång tid tar det?
Herr talman! Jag anser att det är orimligt att vi här i kammaren skall föregripa den vetenskapliga bedömning som hybrid-DNA-delegationen skall göra i nästa vecka. Jag tycker faktiskt inte att det är rimligt.
Herr talman! Min senaste fråga gällde egentligen om man tänker ta fram det material som krävs för att kunna göra den här vetenskapliga bedömningen. Utan konsekvensbeskrivningar av vad som händer när man sår den här typen av utsäde kan man inte göra en vetenskaplig utvärdering. Finns det materialet? Har vi krävt det av det företag som sår detta utsäde? Har vi inte gjort det, finns det då en möjlighet för hybrid-DNA delegationen att ta fram detta material? Hur lång tid tar det i så fall? Det är inte lång tid kvar till våren när man tänker så detta utsäde. Man måste få fram ett besked till dess. Det är inte bara fråga om att göra en förnuftsmässig bedömning, för den förnuftsmässiga bedömningen får i så fall bli att vi inte kan så genmanipulerat utsäde därför att vi vet för litet.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att domänverket och skogsstyrelsen i samband med köp av skogsplantor skall utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns vid upphandling och på ett affärsmässigt sätt behandla anbud och anbudsgivare objektivt i enlighet med upphandlingsförordningen. Domänverket producerar plantor främst för eget bruk. Skogsstyrelsen skall tillgodose det enskilda skogsbrukets behov av skogsodlingsmaterial i den mån det inte sker på annat sätt. Den fråga som Ingvar Eriksson har ställt behandlar upphandling av skogsplantor. Enligt uppgifter som jag har fått från domänverket har verket inte behov av att göra någon upphandling av plantor. Sådana åtgärder som Ingvar Eriksson tar upp i sin fråga är följaktligen inte aktuella för domänverkets del. Skogsvårdsorganisationen har en omfattande egen produktion av plantor i Sverige. Dessutom legoodlar man plantor utomlands enligt långtidskontrakt. Organisationen har därför normalt inte behov av att göra någon upphandling av plantor. Någon enstaka gång kan någon mindre komplettering behöva göras, med mycket kort varsel, omedelbart före planteringssäsongen. I sådana sammanhang medges enligt upphandlingsbestämmelserna en annan ordning än den Ingvar Eriksson beskriver. Även för skogsstyrelsens del saknar frågan följaktligen aktualitet.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Svaret ger dock anledning till vissa reflexioner och ytterligare frågeställningar. Enligt uppgifter som kommit mig till del har såväl domänverket som Prot. 1988/89:60 skogsstyrelsen underlåtit att skicka ut av fristående plantskoleföretag begärt 2 februari 1989 förfrågningsunderlag med hänvisning till att egen plantskoleproduktion huvudsakligen skall täcka det egna behovet. Detta strider, såvitt jag kan bedöma, mot bestämmelserna i den statliga upphandlingsförordningen. Enligt 3 § upphandlingsförordningen skall myndighet vid upphandling utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och även iaktta affärsmässighet samt behandla anbud och anbudsgivare objektivt. Av riksrevisionsverkets föreskrifter, RRV 1986:612, 6 § upphandlingsförordningen framgår att vid anbudsinfordran utan annonsering skall anbud begäras från så många leverantörer som behövs med hänsyn till upphandlingens storlek och karaktär samt möjligheten att få till stånd tillfredsställande konkurrens. En icke tillfrågad leverantör har enligt samma föreskrifter rätt att på begäran få förfrågningsunderlaget på samma villkor som en tillfrågad leverantör.
Enligt uppgifter som kommit mig till del har såväl domänverket som skogsstyrelsen underlåtit att skicka ut ett av fristående plantskoleföretag begärt förfrågningsunderlag med hänvisning till att egen plantskoleproduktion huvudsakligen skall täcka det egna behovet.
Mot bakgrund av detta är det mycket angeläget inför framtiden att vi har inhemska, livskraftiga, fristående plantskoleföretag som kan konkurrera, om man vill undvika en monopolbildning. Jag vill fråga jordbruksministern: Har regeringen givit i min fråga nämnd myndighet medgivande att göra avsteg från den statliga upphandlingsförordningen?
Eftersom det från konkurrenssynpunkt, och med hänsyn till risken för monopoltendenser, inte förefaller acceptabelt att statliga myndigheter och Enligt uppgift från välunderrättade källor i Peshawar, Pakistan, har Sovjets trupper i Afghanistan sedan den 25 januari i år sänt minst 14 s.k. Scude B-missiler mot Panshirdalen och därigenom dödat hundratals civila invånare och återvändande flyktingar. Vilken är den svenska regeringens reaktion på dessa uppgifter?
Utöver de plantor som på kontrakt legoproduceras utomlands kommer i dag åtskilliga plantor in i landet. Jag vill fråga om inte jordbruksministern känner oro inför denna utveckling med tanke på vad jag har sagt om konkurrens och monopolbildning.
Herr talman! Ingvar Erikssons fråga utgår från upphandlingsförordningen och de bestämmelser som gäller där vid upphandling. Jag har redan sagt att domänverket över huvud taget inte har något upphandlingsbehov. Därmed är alltså frågan inte relevant. Skogsvårdsorganisationen har i stort sett inte heller något upphandlingsbehov. Det förekommer, som jag sade i mitt svar, någon enstaka gång att man kan behöva göra någon mindre komplettering omedelbart före en planteringssäsong, och då gäller andra regler. Riksrevisionsverket, som studerat skogsstyrelsens upphandling så sent som 1986, har också konstaterat att skogsstyrelsen i allt väsentligt tillämpar de principer som föreskrivs i upphandlingsförordningen och anvisningarna. Frågan är faktiskt inte relevant, såvitt jag kan se.
Herr talman! Jag tycker att frågan är relevant. Hittills har ju t.ex. skogsstyrelsen i ganska stor omfattning köpt plantor också från fristående plantskoleföretag. Men det finns en klar tendens till en minskning av sådan upphandling. Mot den bakgrunden är situationen allvarlig. Det här innebär ju att det kan finnas en risk för monopol och därmed kanske också för en högre prisnivå när det gäller det enskilda skogsbruket än som är nödvändigt. Det är mot den bakgrunden som jag frågade om jordbruksministern inte känner oro för en utveckling av nämnda slag, som kanske medför en alltför hög prisnivå i framtiden. Det talas mycket om konkurrens i dag. Inte minst med tanke på en 100 framtida större marknad är det angeläget att det finns svenska livskraftiga företag. Ännu en gång vill jag fråga om inte jordbruksministern är oroad över utvecklingen i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag upprepar, Ingvar Eriksson, att denna på upphandlingsförordningen upphängda fråga icke är relevant. Det finns inget monopol. Skogsvårdsorganisationen har inte utökat sin kapacitet. När man lyssnar till Ingvar Eriksson får man dock ett intryck av att motsatsen gäller. I stället har man skurit ned sin organisation.
Herr talman! Jag har inte samma uppfattning som jordbruksministern, dvs. att frågan inte skulle vara relevant. En förutsättning här är ju ändå att man fyller sitt eget behov av plantor. Jag vet dock att regeringen kan göra undantag i sådana här sammanhang. I och med att man importerar fler plantor än man skrivit kontrakt på finns det ju anledning att undra om plantorna inte hade kunnat köpas hos inhemska företag. Det är också mot den bakgrunden som jag tycker att det är viktigt att upphandlingsförordningen kommer med i bilden — såvitt jag förstår.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig när det kommer ett besked från regeringen om stödet till den alternativa odlingen. Regeringen beslutade den 26 januari 1989 om stöd till alternativ odling. Beslutet följer i allt väsentligt lantbruksstyrelsens förslag som lämnades till regeringen i november förra året.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det är tillfredsställande att ett besked nu har kommit. Tiden började rinna i väg. Dessutom är det ju snart vårsådd. De människor som tänkt gå över till alternativ odling behövde alltså få ett besked. Därför började jag planera den här frågan förra veckan. Men när jag i tisdags kväll fick pressmeddelandet i min hand tänkte jag att det kanske var onödigt att framställa frågan. Hur som helst är det bra att vi har fått en bekräftelse på hur det blir. Jag har kanske en annan uppfattning om uppläggningen av stödet. Men som en introduktion kan det som nu gäller vara bra. Det här är dock ett kortlivat stöd. Vi borde ha ett stöd som gäller under en något längre tid, som är mera kontinuerligt och som skapar litet bättre förutsättningar för dem som vill gå över till alternativ odling eller för dem som väljer fler grödor. Vi får väl återkomma till frågan senare. Vidare vill jag säga att vi har väckt en motion med förslag till en förändring. I samband med behandlingen av den motionen får vi återkomma till saken.

Herr talman! Mot bakgrund av ett enskilt ärende har Maria Leissner frågat vilka åtgärder invandrarministern avser att vidta för att tillse att utlänningslagen utgör ett sådant skydd för personer som förföljs på grund av sin homosexualitet som riksdagen har uttalat sig för. Som Maria Leissner vet är jag på grund av sekretessbestämmelser förhindrad att närmare gå in på enskilda ärenden här i kammaren. Utlänningslagen förutsätter att varje ärende avgörs individuellt med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter. Frågan om skydd för förföljda homosexuella har behandlats 1984 i regeringens proposition om invandringsoch flyktingpolitiken. Där förklarade föredragande statsrådet att en samlad värdering borde göras av den homosexuelles situation och av, om anledning förelåg, om han eller hon skulle få stanna av humanitära skäl. Undantagsvis skulle naturligtvis omständigheterna kunna vara av så allvarlig natur att 6 § utlänningslagen kunde anses tillämplig. Det borde överlåtas till rättstillämpningen att avgöra när så är fallet. Dessa riktlinjer godkändes också av riksdagen. Någon ändring har inte heller föreslagits i den lagrådsremiss med förslag till ny utlänningslag som regeringen nyligen har beslutat om. Jag vill avslutningsvis erinra om att i rättstillämpningen uppehållstillstånd har getts till förföljda homosexuella. Vidare jämställs homosexuella samboförhållanden med heterosexuella sådana när det gäller möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Herr talman! Jag vill först hälsa Maj-Lis Lööw välkommen i sin nya funktion som statsråd. Jag ser fram emot att i framtiden få möta Maj-Lis Lööw i denna hennes nya funktion här i kammaren. Frågan om asylrätt för homosexuella har diskuterats vid ett flertal tillfällen i riksdagen. Vid dessa tillfällen har riksdagen visserligen avslagit kraven på direkt asylrätt. Men riksdagen har samtidigt slagit fast att homosexuella kan få stanna i Sverige av humanitära skäl, om de riskerar trakasserier och förföljelser i hemlandet. I maj 1987 sade socialutskottet följande: ”Enligt utskottets uppfattning erbjuder nuvarande tillämpning av utlänningsförordningen i praktiken ett tillfredsställande skydd för homosexuella som av sådana skäl behöver en fristad i Sverige.” Dessa ord förefaller inte ha betytt mycket. I ett flertal fall har människor som trakasserats i hemlandet för sin homosexualitet ändå inte fått stanna i Sverige. RFSL exempelvis säger sig inte känna till ett enda fall som gäller något sådant uppehållstillstånd. En större avdokatbyrå som sysslar mycket med flyktingärenden har inte heller någon kännedom om sådana fall med positiv utgång. Som en illustration vill jag berätta om konstnären Sergio Tomatis som, ironiskt nog, den 22 december — några futtiga dagar före den generella amnestin — fick avslag på sin ansökan. Sergio är homosexuell konstnär. Hans problem i Argentina accentuerades när han på ett ganska brutalt sätt fick en utställning stängd av poliser som var beväpnade med kulsprutor. Han blev sedan åtalad för ”obscen offentlig framställning”, eftersom hans konstverk hade sexuella och homosexuella inslag. Efter detta blev hans liv mycket besvärligt. Det blev omöjligt för honom att arbeta som konstnär. Han har fått uppleva hot från okända män, misshandel, inbrott i bostaden osv. Trots detta fick han alltså inte uppehållstillstånd. Det förefaller således som om lagtexten och riksdagens försäkringar i praktiken inte har fått genomslag. Därför vill jag fråga invandrarministern om hon ändå inte tänker se till att praxis motsvarar den lagtext som invandrarministern har hänvisat till i sitt svar.
Herr talman! Maria Leissners beskrivning är riktig, och den överensstämmer också med vad jag har sagt i svaret, att det ges utrymme för att låta de homosexuella som behöver ett skydd på grund av att de riskerar förföljelse i sitt hemland få stanna i Sverige. Som jag redan har påpekat kan jag inte diskutera enskilda ärenden. Men eftersom Maria Leissner redan i sin fråga till invandrarministern har tagit upp den här saken på basis av ett fall som gäller en argentinsk medborgare som åtalats för ”obscen offentlig framställning”, kan jag i det här fallet konstatera att åtalet hade ogillats. Men till detta skall läggas att man i Argentina på grund av homosexualitet inte drar på sig, enligt vad jag har erfarit, myndigheternas intresse eller missnöje.
Herr talman! Jag förstår självfallet att man inte kan diskutera enskilda fall här i talarstolen, och min fråga är föranledd av ett problem som inte bara berör detta enskilda fall utan som, såvitt jag förstår, är en generell behandling av homosexuella. Enligt vad invandrarministern säger, förekommer det positiva beslut, men det måste vara i yttersta undantagsfall. Detta är mycket allvarligt, mot bakgrund av att riksdagen uppenbarligen vid flera tillfällen har sagt att människor skall få stanna om de behöver skydd på grund av trakasserier för att de är homosexuella. Det är märkligt, om man med hänvisning till det generella tillståndet i ett land, t.ex. Argentina, med hänvisning till att det råder demokrati och allmän ordning där, ändå säger att en enskild människa som har mycket klara bevis för trakasserier inte skall få uppehållstillstånd. Det måste ändå göras en individuell bedömning, och den måste göras i lagstiftningens anda. det för vissa flyktingar

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat om ensamma iranska barn inte omfattas av den s.k. allmänna amnestin. Regeringen låter sedan januari 1989 dem stanna som har ansökt om asyl före den 1 januari 1988, om inte särskilda skäl i det enskilda fallet talar däremot. Regeln kommer naturligtvis också att tillämpas på barn som sökt asyl före det datumet. Problemet med ensamma barn från Iran i allmänhet finns i många länder i Europa. FN:s flyktingkommissarie har visat stort intresse för frågan och arbetar för närvarande i samråd med olika länder på lösningar. När det gäller ensamma barn som flyktingar finns det motstridiga intressen, och det är en grannlaga uppgift att bedöma vad som är bäst för barnet. En utgångspunkt för flyktingpolitiken har ju alltid varit att söka återförena barn och föräldrar. Det får självfallet bli enskildheterna i varje ärende som får avgöra hur det skall bedömas.

Herr talman! Jag tackar Maj-Lis Lööw för svaret. Jag vill också instämma med Maria Leissner och välkomna Maj-Lis Lööw på posten som invandrarminister. Jag tror att det kan bli ett fall framåt för frågorna. Jag har tagit upp de iranska barnens situation. Jag har haft tillfälle att träffa flera iranska barn i Göteborg i ett kollektiv, där det bor 16 barn. Några av dem har varit i Sverige sedan 1987. Nu svarar Maj-Lis Lööw att regeln om allmän amnesti naturligtvis också skall tillämpas på barn som har sökt asyl före den 1 januari 1988. Men faktum är att två barn nu har fått besked från invandrarverket att de skall utvisas. De är båda över 15 år. Den ene pojken har en yngre bror, vars ärende inte har behandlats. Här skiljer man alltså på två bröder. Jag tycker att dessa barn har behandlats på ett mycket olyckligt sätt. De har alltså suttit i Sverige över ett år och inte fått sin sak behandlad. Det har dröjt mycket länge, innan polisen över huvud taget har gjort den första utredningen. Det är ren terror mot dessa barn att behandla dem på detta sätt. Jag vet inte vilka särskilda skäl som skulle gälla för att just de iranska barnen inte skulle få stanna här. Maj-Lis Lööw talar om motstridiga intressen och om vad som är bäst för barnen. Det sätt som barnen hittills har behandlats på har i alla fall inte varit bra. Det är alldeles för långa väntetider. Man kan inte heller påstå att det bästa för barnen skulle vara att de skickas tillbaka till sina föräldrar, med tanke på vad som sker i Iran och den osäkerhet som råder där. Vi har ju nyligen fått uppgifter om hur kvinnor har behandlats. Frågan är vad som händer barnen om de skickas tillbaka.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte kommentera de två enskilda fall som Ingela Mårtensson hänvisar till. Jag vill bara säga, att vi nu liksom i alla andra fall kommer att pröva ansökningar mot denna regel om allmän amnesti. Även här behandlas naturligtvis varje enskilt fall för sig. Jag begärde ordet, därför att jag än en gång vill understryka hur viktigt det är att denna fråga hanteras på ett riktigt sätt. Det gäller stora grupper av ensamma barn, som inte utan vidare kan skickas tillbaka till sina föräldrar, därför att många är föräldralösa eller inte har någon kontakt med sina föräldrar. Det är utomordentligt viktigt att alla länder som står inför denna problematik får ta litet tid på sig för att diskutera hur frågan skall hanteras, i samråd med FN:s flyktingkommissariat. Det är nämligen inte helt komplikationsfritt, och det är mycket viktigt att vi handlar rätt i detta avseende och också i de länder som är berörda försöker hitta någon gemensam nämnare för hur vi behandlar dessa grupper av barn.
Herr talman! Det vore mycket bra om invandrarministern kunde tala om vilka särskilda skäl som nu skall åberopas för att den allmänna amnestin inte skall gälla, därför att det är många som undrar över detta. Många som har kommit hit före 1988 har ju trott att alla skulle få amnesti, som Georg Andersson sade i mellandagarna. Nu görs ändå särskilda prövningar, och den allmänna amnestin tolkas litet hit och dit och ställer till mycken oro bland de asylsökande, inte minst bland barnen, som har farit så illa här i Sverige. Det finns all anledning att uppmärksamma de ensamma barnen. Det var nyligen ett program i TV:s Magasinet, som jag hoppas att invandrarministern såg, som visade hur dåligt dessa barn har det. De behöver verkligen få besked, och de borde få stanna här i Sverige.
Herr talman! Återigen vill jag säga att jag naturligtvis vet att dessa barn mår dåligt — barn mår alltid dåligt i en flyktingsituation. Desto viktigare är det att vi under väntetiden verkligen försöker ta hand om dem på bästa sätt. Jag kan bara säga, vilket jag tror att Ingela Mårtensson är överens med mig om, att det inte görs några generella utfästelser för någon grupp, utan varje enskilt fall prövas för sig. Det måste göras även i detta fall. Det är mycket möjligt att de eventuella skäl som skulle tala för att denna regel inte skall tillämpas är färre när det gäller barnen än när det gäller många av de vuxna flyktingarna, men icke desto mindre måste varje fall prövas.
Herr talman! Då skulle jag vilja be invandrarministern att precisera vad detta beslut om allmän amnesti egentligen innebär, vilket många i dag frågar sig. Först går invandrarministern ut och säger att alla som kom till Sverige före 1988 skall få amnesti för att köerna skall bli kortare, och sedan kommer uppgiften att alla ändå skall prövas enskilt.
Invandrarministern meddelade i mellandagarna att alla asylsökande som kommit till Sverige före 1988 skulle få uppehållstillstånd. I dagarna har iranska pojkar som kom hit 1987 fått besked av invandrarverket om utvisning.
Vad är det som gäller beträffande den allmänna amnestin? Har den helt satts ur spel?
Herr talman! Rent allmänt finns det uppenbara skäl som kan tala för att amnestin inte automatiskt skall gälla. Sådana är t.ex. säkerhetsskäl, brottslighet eller annan asocialitet. Det föranledde mig att påpeka att det är mycket sannolikt att skälen till att inte bevilja barn amnesti — enligt den praxis vi har utarbetat — är svagare än för många av de vuxna flyktingarna. Det är av dessa skäl som man har exemplifierat att man inte omfattas av den allmänna amnestin. Återigen: Varje fall prövas för sig.
Herr talman! Skall jag då tolka Maj-Lis Lööw på det sättet att barnen egentligen inte borde komma under bedömningen särskilda skäl, så att de inte kommer att omfattas av den allmänna amnestin? De kan ju knappast omfattas av grupperna som särbehandlas till följd av kriminalitet osv. som Maj-Lis Lööw räknade upp, så att det därför finns förhoppningar om att dessa barn skall omfattas av amnestin. Är det så jag skall tolka svaret?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. De här frågorna ställde jag i måndags. Tidningarna hade skrivit flera dagar om regeringens nej till bibelspridning till Sovjet och kyrkoministerns vägran att ta emot ärkebiskopen. När det gäller statsbidraget ser jag i svaret att regeringen inte har tagit definitiv ställning. Det betyder väl att sista ordet ännu inte är sagt i den frågan. Men när det gäller statsrådets nej till ärkebiskopens besök på departementet hade jag laddat för en rejäl debatt här. Nu har ju läget förändrats sedan frågorna ställdes. Tydligen blev kyrkoministern skakad av min fråga. Något måste göras, resonerade man väl i departementet och man gjorde det enda riktiga: kyrkoministern ringde helt resolut ärkebiskopen och bjöd in honom till ett samtal. Herr talman! Ibland brukar jag fråga mig: Gör jag någon nytta i riksdagen —- jag, en fotfolkspolitiker från ett oppositionsparti? I dag vet jag att jag är betydelsefull. Nu går kyrkoministern, bildligt talat, ned på sina knän och ber att ärkebiskopen skall komma till departementet. Vilken syn, vilken underbar syn, herr talman! Det är bra att kyrkoministern här i kammaren vittnar om sin sinnesändring. Jag hoppas att massmedierna kablar ut statsrådets budskap. Om nu regeringen ser till att kyrkan — i likhet med vad som skett i Danmark och Norge — får statsbidraget och kyrkoministern aldrig mer vägrar ärkebiskopen ett besök på departementet kommer nog svenska folket att glömma kyrkoministerns fadäs. Herr talman! Jag är glad över svaret och är ödmjukt tacksam över att jag i varje fall till viss del fått agera fridsfurste.

Herr talman! Statsrådet skall inte försöka inbilla mig eller andra kammarledamöter att samtalet med ärkebiskopen i det här ärendet skulle ha kommit till stånd utan pressreaktionerna och min fråga. Nej, ärkebiskopen skulle ha bankat förgäves på den stängda departementsporten och inte kommit in. Så är det ju! Svaret bekräftar att tidningsuppgifterna var korrekta. Jag tycker att detta nej till ärkebiskopen var hårresande och dumt. Tänk om Roine Carlsson, försvarsministern, skulle säga nej när överbefälhavaren vill ha en diskussion med honom. Parallellen kanske stämmer någorlunda. Jag förstår inte att ett statsråd inte kan erkänna att man har gjort sig skyldig till en felbedömning. Det är inte fel att göra så. Jag har hjälpt till att stifta fred eller kanske, rättare sagt, frid mellan kyrkoministern och ärkebiskopen. Herr talman! Jag har gjort en stor insats i Sveriges riksdag!

Herr talman! Jag tackar för svaret. Margot Wallström tillhör ju den falang inom socialdemokratin som vi inom miljö-, fredsoch många andra nya folkrörelser hyser hopp om. Jag vill inte påstå att vi har förlorat det hoppet — ännu. Jag hoppas ännu att statsrådsutnämningen inte skall vara ett tecken på s.k. kooptation, vilket på svenska betyder att man lyfter upp någon för att få tyst på vederbörande. Jag tycker att svaret innehöll, i varje fall på slutet, relativt klara besked när det gäller kortsiktiga åtgärder, och det är positivt. Men den där lilla slängen att jag kan läsa ur riksdagsprotokollet är litet oroande. Det kan jag givetvis göra. Jag kan läsa statistik också. Men riksdagen är ju till för att offentligen föra fram frågor så att fler än riksdagsledamöter kan ta del av det som sker och det som sägs. Och när jag läser statistik så blir jag väldigt oroad över utvecklingen på lång sikt. 1950 skedde 105 misshandelsbrott per 100 000 invånare. 1987 var motsvarande siffra 414, alltså mer än en fyrdubbling av misshandelsbrotten — under en ganska lång period, men man har alltså tagit hänsyn till och hållit konstant för befolkningsutvecklingen. Det måste ju vara något mera grundläggande fel i hela samhällsutvecklingen, och jag vill fråga om Margot Wallström har några funderingar kring detta. Kan det vara så att hela utvecklingen in i konsumtionssamhället, storstadssamhället, den enorma urbaniseringen, folkomflyttningen, det här att man skall ha rörlig arbetskraft och folk skall tvingas upp med rötterna och flytta på sig, att vi inriktar oss mer och mer på det materiella, att kvaliteten kommer i skymundan, över huvud taget stora drag av den samhällsutveckling som dess värre Margot Wallströms parti har varit huvudansvarigt för, finns det några fel i den? Har Margot Wallström sådana funderingar?

Herr talman! Det är just enkla åtgärder som jag inte tror kan leda till snabba resultat. Jag är relativt nöjd med i varje fall statsrådets attityd till videovåld och krigsleksaker. Jag hoppas att den attityden kommer att hålla även när vi skall EG-anpassa oss, så att inte de svenska reglerna försvinner på EG-anpassningens altare. Nej, det handlar naturligtvis om mycket djupare saker. När det är så att 314 15-17-åringar år 1974 togs för misshandelsbrott och den siffran till 1987, på 13 år, har fördubblats till 633, beror det inte på att antalet 15-17-åringar har fördubblats, utan det är en verklig tendens i samhället. Vi vet mycket väl att man slogs på dansbanorna också för 30-40 år sedan, och för 100 och 200 år sedan också, men de flesta människor är väl också medvetna om att till våldet har kommit en ny brutalisering, som hänger ihop med någonting. Jag anar vissa försök från statsrådets sida när hon säger att den snabba omvandlingen kan spela en viss roll, men hur kan regeringen då föra en politik för ännu snabbare omvandling? Det är ju det problemet handlar om.

Herr talman! Det är utmärkta ambitioner, och Margot Wallström får gärna söka stöd hos oss här i riksdagen om det egna partiet sviker. Det är nämligen så att för att öka föräldraansvaret kanske man behöver kortare arbetstid. Det arbetar vi för, men regeringen vill att man skall jobba mer. Kampen mot droger kräver att vi har ordentliga gränskontroller och inte i EG-anpassningens anda tar bort gränskontrollerna helt och hållet. Det vill regeringen göra; det vill inte vi. Där kan Margot Wallström också få stöd hos oss. Bra kultur kräver att man håller fast vid motståndet mot att kommersialisera det starkaste mediet, nämligen TV. Också där håller regeringspartiet på att svika, men där kan Margot Wallström lita på oss. Vad jag försöker få fram här är att visst är ungdomen fin, men våldet bland ungdomarna hänger ihop med en helhetsutveckling i samhället som dess värre är fel, där Margot Wallström står för ideal som vi i stort sett stöder men där finansministern dess värre står för helt andra ideal. Hur skall Margot Wallström klara av den ekvationen?

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att gällande straffbud mot ungdomsprostitution skall tillämpas. Av Bengt Harding Olsons fråga kan jag inte läsa ut vilka åtgärder han i första hand syftar på. Man måste se allvarligt på varje form av ungdomsprostitution, och det är naturligvis mycket viktigt med effektiva åtgärder för att förebygga och motverka sådana företeelser och deras skadeverkningar. Det är i första hand en uppgift för socialtjänsten och polisen och andra berörda myndigheter. Jag vet också att detta är frågor som myndigheterna i samtliga storstäder ägnar särskild uppmärksamhet. I Stockholm finns t.ex. inom polisen och socialtjänsten grupper som är särskilt inriktade på att man skall komma till rätta med prostitutionen. De problem som i praktiken kan finnas när det gäller att utreda och bevisa den typ av brottslighet som vi nu talar om sammanhänger knappast med några brister i lagstiftningen.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Prostitutionen florerar främst i storstäderna, och ungdomsprostitutionen är ett särskilt allvarligt problem. Det kommer larm med jämna mellanrum, At senast i förra veckan. Då stod det i tidningen att 13-åriga flickor säljs på lyxhotell i Stockholm och att polisen känner sig maktlös. Man kan då konstatera att det i gällande rätt finns bestämmelser om straffansvar för ungdomsprostitutionens kunder; det är brottsbalken 6 kap. 8 §. Problemet är att det lagbudet i princip aldrig tillämpas. Min uppfattning är att det är rättspolitiskt helt förkastligt att vi har lagar som inte tillämpas, och på väsentliga samhällsområden dessutom. Det faktum att vi har lagar som inte tillämpas måste urholka allmänhetens rättsuppfattning. När jag läst justitieministerns svar kan jag tyvärr inte säga annat än att det andas mer eller mindre total uppgivenhet. Det räcker inte med ”att se allvarligt på frågorna” — det krävs naturligtvis handling! Jag kan se tre lösningar på detta. Alternativ 1: Upphäv lagen, till glädje för ”torskarna”. Alternativ 2: Behåll gällande, ineffektiva straffbud. Men då tar justitieministern risken att detta uppfattas som dubbelmoral och ointresse för att bekämpa den här typen av brottslighet. Alternativ 3: Ändra lagen. Skapa en effektiv tillämpning av detta straffbud, i lagstiftarens anda, till skydd för våra ungdomar i riskzonen. Min fråga blir: Jag förordar alternativ 3 — vilket alternativ förordar justitieministern?
Herr talman! I stället för att bedöma verkligheten efter den beskrivning som kvällspressen ger har jag vänt mig till polisen för att höra om det på senare tid varit en oroande utveckling när det gäller ungdomsprostitutionen. Enligt de uppgifter som jag har fått från myndigheterna finns det inga påtagliga tecken på en mer utbredd eller ökad prostitution bland ungdomar. Det är riktigt, som Bengt Harding Olson säger, att den här bestämmelsen inte kommer till någon större användning, i den meningen att det är något större antal personer som blir dömda enligt det lagrummet. Men det utesluter inte att bestämmelsen kan ha en preventiv betydelse. Av det skälet är jag för min del inte beredd att förorda ett upphävande av bestämmelsen. När det gäller en ändring av lagen undrar jag vilken ändring det är Bengt Harding Olson efterlyser. Samma fråga har tidigare diskuterats i justitieutskottet, bl.a. mot bakgrund av en tidigare motion från Bengt Harding Olson. Inte heller i motionen fanns någon precisering av vilken lagändring som skulle kunna komma i fråga. Däremot fanns det ett förslag från socialutskottet om på vilket sätt man skulle kunna ändra lagens lydelse. Det siktade in sig på det faktum att man enligt bestämmelserna i dag begår ett brott redan om man har skälig anledning att anta att den person som man närmar sig i dessa avsikter inte har uppnått föreskriven ålder. Socialutskottets förslag var att man i stället skulle ålägga personer som närmar sig en annan person i dessa avsikter en skyldighet att förvissa sig om att personen i fråga hade föreskriven ålder. Det förslaget från socialutskottet tillbakavisade justitieutskottet, bl.a. mot bakgrund av att man inte genom det skulle komma till rätta med det problem som finns med den nuvarande lagstiftningen. Skälet till att man inte kan tillämpa den så ofta är antagligen bevissvårigheterna, och de blir lika stora med den förändring som socialutskottet hade föreslagit.
Herr talman! Justitieministerns verklighetsbeskrivning är väl inte alldeles fullständig. Det är ett faktum att ungdomsprostitutionen existerar — det vet polisen också, och jag tror inte heller att tidningsuppgifterna på den punkten är falska. Den borde man stoppa helt. Det är riktigt, som justitieministern säger, att den här frågan har behandlats i riksdagen en gång tidigare, nämligen i motionssammanhang. Justitieutskottet sade då att det är angeläget med kraftfulla insatser. Man sade att rättstillämpningen var otillfredsställande från rent kriminalpolitisk utgångspunkt. Man menade att tyngdpunkten för samhällsinsatserna skulle ligga på det sociala planet — det tycker jag är riktigt. Socialutskottet, som yttrade sig i sammanhanget, tyckte också att det är viktigt med sociala insatser. Men socialutskottet — ett enigt socialutskott! — efterlyste en ny lydelse av straffbudet. Jag vill ställa frågan: Är justitieministern beredd att bifalla socialutskottets vädjan?

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. När supermakten USA med president Nixons ord försökte bomba dåvarande Nordvietnam tillbaka till stenåldern drog en väldig våg av indignation över världen. När den andra supermakten Sovjetunionen tillgriper samma skändliga krigföring mot civilbefolkningen i det utarmade och krigströtta Afghanistan hörs endast spridda och ibland knappt hörbara rop till protester. Och ändå är det samma stormaktsarrogans och ständiga kränkningar av folkrätten vi nu dagligen får uppleva. I nio år har den ryska elefantens fot förtrampat och förtryckt Afghanistans folk. Den 15 februari skall den siste Sovjetsoldaten enligt ett internationellt avtal ha lämnat Afghanistan. Återtåget torde tillhöra de mera blodsbesudlade i världshistorien. Under sista januariveckan avlossade Sovjetarmén 18 s.k. Scude B-missiler mot folkrika samhällen i Panjshirdalen. Och kränkningarna av Afghanistans folk fortsätter. Den 29 januari genomförde sovjetiska trupper en massaker av 70 civila i två bussar i Salangleden. Och som komplement till terrorbombningar och beskjutning med missiler riktas nu artilleripjäser av typ BM 27 — en sorts Stalinorgel— mot befolkningstäta områden i Panjshirdalen. Förödelsen uppges vara enorm. Enbart Scude-missilerna åstadkommer kratrar med en diameter av 40 meter och ett djup av 6 meter. Den sovjetiska terrorn mot civilbefolkningen i Afghanistan har nu nått en sådan omfattning och intensitet att ledaren för en av de största motståndsorganisationerna i dagarna vänt sig till FN:s generalsekreterare med en vädjan om ingripande från dennes sida. Även om Sovjetunionen av allt att döma verkligen kommer att lämna Afghanistan inom föreskriven tid kan inte hänsynslösa övergrepp av det slag vi nu upplever ursäktas. Vi måste reagera med kraft i olika internationella fora och direkt till Sovjetunionens regering.